Fru talman! Vårens och dagens energipolitiska debatt blir tyvärr, som även statsrådet Birgitta Dahl anförde för en liten stund sedan, splittrad. I dag har vi att ta ställning till i stort sett det mesta på energipolitikens område. Trots detta kommer vi längre fram, i juni, att debattera vattenkraftens utbyggnad, kolets användning, beredskapsplaneringen för olja och hela energiforskningensinriktning under de kommande åren. Risken är att det blir en upprepning av många av de argument för och emot som kommer fram under dagens debatt. Jag skall därför avstå från reflexioner rörande vattenkraft och forskning — även om sådana förslag behandlas i näringsutskottets energibetänkande nr 30. Ser man tillbaka några få år kan man konstatera — tyvärr, skulle jag vilja säga — att det är i stort sett samma ståndpunkter, samma synpunkter och samma argument som från de olika partiernas sida förs fram i den mera öppna debatten. Däremot har jag en stark känsla av att allt flera — oberoende av om de är politiker eller inte — börjar känna en viss tvekan till klokskapen i att så benhårt arbeta för en avveckling av kärnkraften före år 2010. Jag är övertygad om att vi under de närmaste åren kommer att få uppleva en successiv sinnesförändring hos många. Det här, fru talman, vill jag närmare försöka utveckla. För oss moderater är miljön angelägen att värna om. Energipolitiken är i dag i mycket hög grad miljöpolitik. Det är också en av anledningarna till att energifrågorna — kanske med undantag för utrikespolitik och möjligen ekonomi — mera än annat kommit att engagera så många. Det har bidragit till att känslor och oro inför något ovisst, kanske mera än förnuftet och tron på teknikens möjligheter, har dikterat de energipolitiska besluten här i riksdagen. Energipolitik är inget speciellt för Sverige. Vi kan inte i ett avskilt svenskt sammanhang se de energipolitiska åtgärder vi vidtar. Energin och miljön är internationella angelägenheter. Den omfattande eldningen av fossila bränslen har bl.a. bidragit till en höjning av koldioxidhalten i atmosfären, något som i sin tur kan medföra globala klimatförändringar. Många forskare bedömer detta som det största miljöproblemet på lång sikt. När vi i Sverige talar om behovet av några hundra terawattimmar energi per år är det bara droppar i havet jämfört med vad många andra länder behöver. Konkurrensen om energin kommer därför i framtiden att bli betydligt hårdare, och detta kommer också att påverka prissättningen. Av den tredje världens förväntade befolkningstillväxt på uppemot 1 1/2 miljard människor fram till år 2000 beräknas två tredjedelar komma att gå till städerna. Människor som bor i städerna använder åtta till tio gånger mera energi än folket på landsbygden. Den energi som används i städerna är i huvudsak kommersiell elektrisk energi. En relativt sett högre andel av den ekonomiska tillväxten än t.ex. i Sverige måste i tredje världens länder avsättas för ökad energikonsumtion. Det gäller att bygga upp industrier och bostäder, att anlägga vägar, järnvägar och hamnar och att investera i kraftverk, kolgruvor, oljeoch gaskällor. Framtiden ute i världen ligger utan tviveli elektrifiering. Svensk industri med sitt stora internationella konkurrenskraftiga kunnande beträffande vattenkraft och kärnkraft, på värmepumpsområdet och när det gäller plasmageneratorer har här en stor marknad. Samtidigt kan vi från svensk sida bidra till att lösa tredje världens framtida energiförsörjning och därmed problemet med den globala miljöförstöringen. Men svensk industri behöver referensanläggningar i Sverige. Partipolitisk taktik — eller kanske partipolitiska principresonemang - innebärande att man motsätter sig möjligheter för utvecklingsprojekt leder möjligen till kortsiktiga fördelar för Sverige, men minskar förutsättningarna för de internationella förbättringar som långsiktigt ger oss ett drägligare liv, var vi än bor. Mycket mera skulle kunna sägas om energin, i ett vidare internationellt sammanhang, men det skall jag avstå från. Vad vi än gör kommer vi dock att vara beroende av vad som görs på olika håll ute i världen. Det finns anledning att fråga sig vad som miljömässigt är farligare: fossila bränslen eller kärnkraft. Om Sverige skulle stå fast vid att kärnkraften skall avvecklas år 2010, är det ofrånkomligt med en ännu större kolanvändning än vad som annars skulle vara nödvändigt. I detta sammanhang har jag all anledning att betvivla statsrådet Birgitta Dahls mera positiva och optimistiska tilltro till möjligheterna att ersätta kärnkraften med biobränslen och torv. På 1990-talet, eller senast i samband med kärnkraftsavvecklingen, kommer huvuddelen av kondenskraftverken att vara koleldade. Totalt kan det bli omkring fem platser i landet som får kolkraftverk. För att man skall kunna minimera stamnätsledningarna och därmed reducera överföringsförlusterna när det gäller elenergi måste dessa kraftverk lokaliseras så nära de stora befolkningsoch industritäta områdena i Sydoch Mellansverige som möjligt. Vill de som bor där ha kolkraftverk inpå sina egna stugknutar? Är man i dag och framöver lika benägen som före debatten och rapporterna om skogsförsurningen och skogsförstöringen att acceptera lokaliseringar av kolkraftverk och kraftvärmeverk nära bebyggelsen, när vi vet att de ger lokal miljöoch hälsopåverkan av helt annat slag än vad som har skett när det gäller kärnkraft? Svavelproblemet kan kanske lösas. Men kostnaderna, och de tekniska möjligheterna att innehålla kväveoxider och det kvicksilver som finns i kol, är betydligt osäkrare och ännu olösta problem. Även påverkan på växtoch djurlivet av andra tungmetaller samt förvaringen av allt avfall är olösta problem. Fru talman! Jag har velat uppehålla mig vid kolet därför att det i Sverige synes vara det enda alternativet till vattenkraft och kärnkraft en god bit in på nästa sekel. Att i dag säga nej till lönsam utbyggnad av vattenkraft, till användning av kärnkraft efter 2010, till användning av olja i nuvarande omfattning, och att i dag säga nej till utbyggnad av kolkraft — det anser jag vara en ansvarslös politik, som väljarna efter hand kommer att avslöja svagheterna i. De partier som inte inser detta och inte ändrar sin politik kommer att få opinionsmässiga bekymmer. Trovärdigheten i deras energipolitiska budskap kommer att minska. Övriga partier är därför välkomna att inta samma inställning som vi moderater. Från moderat sida hävdar vi att den av politikerna, förmodligen på relativt lösa grunder, angivna tekniska livslängden 25 år för kärnkraftverken inte får styra avvecklingen utan att det är den verkliga livslängden som skall göra det. Det är reaktortankens livslängd som ytterst avgör hur länge ett kärnkraftverk kan användas. Undersökningar visar att livslängden troligen är 40 år, dvs. en betydligt längre tid. Det har helt naturligt en avgörande inverkan på elpriset. Det måste givetvis vara säkerhetsaspekterna — det är värt att understryka — och inte verkets ålder som i och för sig skall vara avgörande. Men om säkerhetskraven tillgodoses kan det inte finnas någon person med sunt förnuft som kan arbeta för en avveckling dessförinnan. En statlig utredning från förra året har visat att de samhällsekonomiska kostnaderna totalt sett för en avveckling till år 2010 skulle uppgå till omkring 50 miljarder kr., om man utgår från att varje kärnkraftverk skulle kunna användas i 40 år. Dessutom skulle man på köpet få miljöobehagen från kolkraftverken. Det finns, fru talman, anledning att alltid i debatter om kärnkraft eller om koloch oljekraftverk ställa sig frågan vilka energislag som på sikt kommer att ge mest obehag och mest påverkan på miljö och människor. När det gäller säkerheten i kärnkraftverken kan sägas följande. Studier som gjorts — och studier som görs nu — i Sverige och i andra länder med kärnkraft kommer att ge oss ett betydligt bättre underlag för bedömningar av kärnkraftens säkerhetsegenskaper. Under resten av 1980-talet kommer ett stort antal nya kärnkraftverk att tas i drift. Till 1990 förutses att antalet kärnkraftverk i drift i världen kommer att vara dubbelt så stort som nu. Det innebär att driftserfarenheterna kommer att öka snabbt. Finns det då inte mot bakgrund härav anledning att avstå från att benhårt hålla fast vid energipolitiska principer som i skenet av Harrisburg i och för sig var rimliga men som tekniken i dag har minskat styrkan i? För mig är svaret ja. Vi moderater är inte blockerade. Vi håller möjligheten öppen — även om vi, lika mycket som alla andra, är angelägna om att ställa hårda säkerhetsoch miljökrav. Fru talman! Den låga tillväxten i svensk ekonomi, den lågkonjunktur som vi haft, har under flera år hållit nere elförbrukningen inom industrin, dvs. ökningstakten har varit lägre. Men det är värt att notera att elanvändningen ändock, trots en lågkonjunktur, tenderat att öka. Den nuvarande högkonjunkturen har snabbt medfört en ökad efterfrågan på el. Mellan åren 1982 och 1983 har vi haft en uppgång när det gäller el på 8 Jo. Den genomsnittliga ökningen för elförbrukningen under perioden 1973-1983 — det är värt att notera — har varit 3,7 70 per år. Det motsvarar utbyggnaden av en Kalixälv per år. Under de senaste två åren har vi dessutom importerat elkraft. Den osäkerhet som råder beträffande tillgången på elenergi och det pris till vilket vi skall ha tillgång till den påverkar helt naturligt de investeringsplaner och den struktur på svensk industri som man ute i företagen i dag sitter och funderar över. Lusten att satsa i energikrävande anläggningar kan med rådande osäkerhet inte vara särskilt stor. Det är, fru talman, också värt att notera att den kemiska industrins egen branschorganisation, Kemikontoret, för någon månad sedan avstyrkte ett förslag om en ferrokromanläggning nere i Skåne för 100 anställda. Ett av skälen var osäkerheten om tillgången till elenergi.

Osäkerheten om tillgången på elkraft får, vilket jag tidigare berört, uppenbara regionalpolitiska konsekvenser av ett slag som vi inte gärna ser. Det har aldrig riktigt tydligt kommit fram tidigare i den energipolitiska debatten. Näringslivet efterlyser alltså klara besked om den energipolitiska framtiden. Regering och riksdag måste således så fort som möjligt ange klara riktlinjer. Det tar år att bygga alternativ till kärnkraften. Höjningar av elskatten, som föreslås i delutredningen Perspektiv på energi, till en nivå som svarar mot kostnaden för kolkondenskraftverk skulle leda till i det närmaste en fördubbling av priset per kWh — från 15 öre till 30 öre. Statens inkomster skulle naturligtvis öka. Man har skisserat att de skulle kunna samlas upp i en fond. Beloppet skulle uppgå till 4-6 miljarder per år. Det beloppet har man tänkt återföra till hushåll och företag. Detta förslag verkar vara av ren socialdemokratisk tappning med klar rundgångskaraktär. Skulle, fru talman, ett sådant förslag genomdrivas, undanrycks en av det svenska näringslivets stora konkurrensfördelar, nämligen tillgång till billig energi. Det får inte ske. Förslaget måste avvisas. Beräkningen av en sådan elskatt visar ändock vad merkostnaderna skulle bli för den enskilde konsumenten om kärnkraften avvecklas tidigare än vad som är säkerhetsmässigt nödvändigt. Utvecklingen när det gäller andra energislag går framåt — det har inte minst Birgitta Dahl nämnt tidigare. Men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt. Torv och biobränslen kan inte få mer än lokal betydelse. Den ovisshet som gäller torveldade anläggningar kommer säkerligen att dämpa utvecklingen, och därför hyser jag mycket starka tvivel inför den fördubbling som Birgitta Dahl antydde i sitt anförande. Importerad olja har vi bestämt att frigöra oss ifrån, att inte använda i så stor utsträckning för uppvärmningsändamål och elproduktion, inte minst för att få balans i våra utrikes affärer. Oljan är inte heller miljömässigt problemfri. Man skulle väl kunna säga att det är betydligt större problem med den än med kolet. Värmepumpar kommer snabbt, men de kräver, Birgitta Dahl, elenergi. Det dröjer innan solvärmen kan bli kommersiellt intressant. Vindkraften befinner sig ännu på experimentstadiet. Naturgas har vi i södra Sverige. Vad som händer längst uppe i norr, när det gäller den norska gasen eller den gas som trycker på från öster, är fortfarande ett stort frågetecken. Dagsläget ger klart vid handen att det är kärnkraft och vattenkraft som under de närmaste åren kommer att vara de stora producenterna av elkraft. En avveckling av kärnkraften till år 2010 tar ifrån oss valfriheten och den tid som vi behöver för att hitta de andra energiformer som behövs för att vi skall kunna minska vårt oljeberoende och frigöra oss från kärnkraften. På uppvärmningssidan, speciellt i storstadsregionerna, anser vi från moderat sida att Securereaktorn kan ha sin självskrivna plats. Riskerna har övervärderats. Från moderat sida anser vi det därför vara angeläget, inte minst mot bakgrund av den omfattande miljöförstöringen i Europa och i södra Sverige, att en omfattande utvärdering av olika energisatsningars miljöeffekter verkställs så fort som möjligt och att en sådan utvärdering omfattar även kärnvärme. Fru talman! Energipolitiken i moderat tappning skall inriktas på att tillvarata den fria marknadens förmåga att utveckla effektiva energisystem. Statens behov av att styra utvecklingen måste baseras på generella åtgärder. Subventionsinslagen måste avvecklas. Enskilda företag, ja, t.o.m. kommuner, bör själva få välja de energialternativ som passar dem bäst. Statens inflytande måste reduceras. Om man bara ser på innehållsförteckningen i näringsutskottets betänkande 30 kan man få en uppfattning om i vilken utsträckning politiker har börjat lägga sig i allt fler detaljer på det energipolitiska området. Men en politisk detaljstyrning har aldrig någonsin visat sig vara lyckosam. Med detta, fru talman, vill jag i ett enda svep yrka bifall till alla de reservationer som moderata samlingspartiet står bakom i näringsutskottets betänkande om energipolitiken.

Fru talman! Näringsutskottets energibetänkande är ett omfattande aktstycke. Det omfattar 76 beslutspunker, 61 reservationer och två särskilda yttranden. Ändå är så viktiga bitar som kol, olja, vatten och forskning inte med. Detta speglar energipolitikens vikt och bredd. 61 reservationer kan synas vara bevis för total osämja. Men det kanske inte är så ändå. Det finns grundläggande skillnader mellan partierna, och detta måste självfallet följas upp i de enskilda förslagen. Jag skall inte redovisa åsiktsskillnader i detalj, utan i stället försöka beskriva några huvudlinjer och också säga något om konsekvenserna av olika linjeval. Centern har 11 egna reservationer och två särskilda yttranden. 27 reservationer har centern avgivit tillsammans med vpk och en tillsammans med folkpartiet. I två fall förekommer vi tillsammans med moderaterna, men i intet fall tillsammans med socialdemokraterna — utom i de fall utskottet är enigt frånsett vpk. Denna redovisning stryker under det faktum att en skiljelinje i energipoli tiken är centralisering kontra decentralisering. Socialdemokrater och moderater är centralistiska partier, och denna intressegemenskap gör att de ofta hamnar på samma linje i energipolitiken. En annan avgörande skillnad är den tilltro till nyttan av ständigt ökad produktion och den misstro när det gäller hushållning och alternativ energi som präglar socialdemokrater och moderater. Mot detta står centerns ekologiska hushållning och medvetenhet om att all energi som skall användas istörre mängd och under längre tid på ett naturligt sätt måste ingå i naturens eget energikretslopp, om vi skall undvika allvarliga skador på natur och miljö. Den tredje grundläggande skillnaden är tidsperspektivet. Centern väger in ansvaret för framtiden och för kommande generationer som ett avgörande argument, medan socialdemokrater och moderater har mycket svårt att ta hänsyn till mer än nuet och möjligen utvecklingen under de närmaste åren. Mest utpräglat kommer dessa åsiktsskillnader till synes i kärnkraftsfrågan. Här ligger moderaterna minst en hästlängd före socialdemokraterna. Moderaterna tycks inte ens tänka tanken att vi inte skulle ha någon självklar rätt att kräva att kommande generationer skall ta ansvar för det värsta gift vi känner och ännu inte har en säker metod att långsiktigt skydda oss emot. Vad är det som gör att moderaterna anser att de har denna självklara rätt? Det vore intressant att få ett svar på den frågan. På intet annat område tror jag den moderata egoismen kommer så klart till synes som i kärnkraftsdebatten. I ett kort historiskt ögonblicks energivällust skapas risker och kostnader för, med mänskligt mått mätt, evärdlig tid. I januari i år antog riksdagen en ny lag om kärnteknisk verksamhet. Centern var mycket kritisk mot den lagen då, och vi fullföljer den linjen i dag. Den nya lagen ersätter bl.a. den s.k. villkorslagen. Vi i centern har kritiserats för att vi övergav villkorslagen, som har betraktats som en centerlag. Fru talman! Jag vill på den punkten göra ett klarläggande. Det är inte centern som har övergivit villkorslagen. Den har mördats av kärnkraftspartierna. Den sargades till döds när folkpartiregeringen beslutade om laddning. Under kampanjen i samband med folkomröstningen grävde kärnkraftspartierna graven djup, och graven skottades nogsamt igen över liket av samma dödgrävare i samband med majoritetens tolkning av folkomröstningsresultatet. Centern för en levande politik med sikte på framtiden och kan inte bygga på av kärnkraftspartierna massakrerade lik. Bakom denna hemska massaker ligger ett av politikens största svek. Visst lovade kärnkraftspartierna att villkoret ”helt säker” skulle uppfyllas. När väl laddningen är oåterkallelig, säger samma partier att ”helt säker” förvaring inte är möjlig. Kärnkraftspartierna har ljugit för hela svenska folket i denna ödesfråga. Trots detta har de fullständigt undgått att ställas till svars. Fru talman! Alla som har satt sig in i denna fråga förstår att en ”levande” villkorslag skulle ha förhindrat all vidare laddning av kärnkraftverk. Det var denna kunskap som motiverade kärnkraftspartiernas svek gentemot svenska folket och mordet på villkorslagen. Jag vill också kort nämna några andra ologiska beslut som utskottsmajoriteten ställt sig bakom. Alla bekänner sig till strävan att åstadkomma bästa möjliga säkerhet vid kärnkraftens nyttjande, slutförvaring och avveckling. Denna bekännelse går inte ihop med att pruta bort mer än 1096 av den avsättning som specialnämnden NAK har ansett behövs för att klara slutförvaring och avveckling. Samma ologiska snålhet har majoriteten när det gäller forskning för ökad kärnkraftssäkerhet. Denna betydande reducering görs utan att några egentliga sakskäl för detta redovisas. Handlandet måste bedömas som ansvarslöst och som ett uttryck för bristande överensstämmelse mellan löfte och handling. Utskottsmajoriteten anvisar 290 miljoner som ersättning för försenad idrifttagning av kärnkraftverk. Centern har tidigare kritiserat, och reserverat sig mot, denna omotiverade generositet. Inte minst det stora strömavbrottet den 27 december i fjol visar hur trögreglerad kärnkraften är. Det är uppenbart att Vattenfall får ersättning för kostnader som inte skulle ha kunnat undvikas även om Forsmark 3 varit i drift. Än mer omotiverad framstår denna ersättning om man tar hänsyn till att staten genom skattebefrielse medverkar till att öka nyttjandetiden för de i drift varande reaktorerna. Skattebetalarna bidrar med ca 500 miljoner i uteblivna skatteintäkter och skall därutöver skjuta till 290 miljoner i bidrag. Detta är inte rimligt, och centern hävdar att situationen motiverar en omförhandling avseende ingånget avtal eller omprövning av reglerna för avkopplingsbar el. Centern har också yrkat att kärnkraftsel skall belastas med ytterligare 0,8 öre i skatt. Vårt motiv är att när kärnkraften skall avvecklas, skall den inte ersättas med nya kondenskraftverk utan av ett successivt effektiviserat värmesystem. Uppbyggnaden av detta tekniskt avancerade värmesystem är en viktig del i avvecklingsarbetet, som kärnkraften skall betala. Detta är en utvecklingsprocess som måste påbörjas nu, och därför skall också avgiften uttas nu. Samtidigt befrias kraftbolagen från kostnaden för att göra ersättningsinvesteringar i nya kraftverk för att ersätta kärnkraften. Från industrin framhålls ofta vikten av obegränsad tillgång på energi, speciellt elenergi. Per-Richard Molin hade samma tema i sitt anförande, och centern delar uppfattningen att energin inte får bli den faktor som förhindrar en positiv utveckling. Samtidigt vill vi peka på det faktum att om omfattande elvärme kommer att bibehållas i samband med kärnkraftsavvecklingen, krävs kondenskraftsproducerad el. Detta kommer, om kostnaderna fördelas lika över hela elproduktionen, att höja elpriset för industrin och minska konkurrenskraften. Det kan röra sig om en ökning i storleksordningen 5 öre per kWh. Det är i första hand ett intresse för industrin att se till att industrin får dra nytta av billig vattenkraft och inte behöver subventionera dyr kondenskraft för elvärme. Det går åt minst fem gånger så mycket bränsle för att värma ett bostadshus med i kondenskraftverk producerad el som att åstadkomma motsvarande värmeproduktion med hjälp av en bränsledriven värmepump. Det är bl.a. detta ovedersägliga faktum som är huvudmotivet för att kärnkraften inte skall ersättas med nya kondenskraftverk. Vi kan spara i storleksordningen 20 miljoner ton kol per år, om vi väljer ett effektivare uppvärmningssystem i stället för fortsatt energislösande kondenskraftsproducerad elvärme. Moderaterna har blandat sig i försurningsdebatten med hjälp av kärnvärmereaktorn Secure. Det skall villigt erkännas att Secure är säkrare och mer energieffektiv än våra kärnkraftverk, men kostnaderna är inte rimliga och avfallsproblemen inte lösta, och därför är det en död teknik, som vi inte skall offra mer värdefull utvecklingskraft på. Moderaten Nic Grönvall har funnit sin nya advokatroll i försvaret av Secure och Per-Richard Molin har i dag stämt in i kören. I herr Grönvalls vision blir avfallsmängden nästan försumbar och alla betänkligheter mot Secure något av en barnslig räddhåga. Verkligheten är en helt annan. Tittar vi på hela produktionskedjan från brytning av uranmalmen, anrikning, bränsleframställning, produktionsanläggning, avfall, förvaringsmaterial och avvecklingsanordningar finner vi att de volymer och vikter som skall hanteras inte är mindre än vid oljeeldning. Den avgörande skillnaden är att vi skall hantera ett gift som vi ännu inte vet hur vi skall slutligt skydda oss och våra efterkommande mot. Nic Grönvalls debatteknik är som att beskriva en jättelavin med den lilla snöboll som kan vara dess upphov. En sådan beskrivning minskar inte lavinfaran. Fru talman! Jag vill passa på att på en punkt säga ett uppskattande ord till moderaterna. Trots Secure-snedsprånget tycks de ta försurningen på allvar, och det är bra. Det ger mig ett visst hopp om att de så småningom skall inse värdet av den effektiviseringspolitik som centern driver. Jag skall här kort redovisa dess principer och effekter. Under årtionden har energipolitiken varit ensidigt inriktad på hur och var vi skall producera tillräckligt med energi. I dag måste vi satsa helhjärtat på att använda energi effektivare om vi skall klara miljöproblemen och stärka vår ekonomi. Under det senaste årtiondet har det hänt stora saker i tysthet och utan debatt. I den socialdemokratiska energihushållningspropositionen 1975 var målsättningen att begränsa energianvändningen till 540 TWh 1985. Verkligheten är att vi i dag ligger bortåt 200 TWh under denna nivå. Självfallet är det denna drastiska förändring som har betytt mest för vår ekonomi och för vår miljö. Det motsvarar ändå mer än tre gånger den energi som de tolv kärnkraftsreaktorerna förväntas producera. Vi är fortfarande bara i början av en avancerad teknisk utveckling som möjliggör en allt effektivare energianvändning. Det är i dag vi måste välja om vi vill utnyttja framtidens möjligheter till effektiv energianvändning eller fortsätta med ett miljöförstörande energislöseri. Centern har valt väg. Vi har gjort det därför att energikonsumenterna kommer att tjäna på effektivare energianvändning och för att rädda vår natur och miljö. — Vi kan avveckla kärnkraften utan att satsa på kolkondens. — Med moderna och energieffektiva uppvärmningssystem för våra bostäder och lokaler kan vi fram till år 2000 halvera vårt energibehov för detta ändamål. En begränsad vattenkraftsutbyggnad, kompletterad med vindkraft och kraftvärme, ger oss tillräckligt med elström år 2010. —- Totala energiförbrukningen kan begränsas till ca 300 TWh. — Vi behöver inte träta om utbyggnad av de fyra stora outbyggda Norrlandsälvarna eller var stora kolkondenskraftverk skall lokaliseras. Vi klarar oss dem förutan. Detta är en otroligt viktig utgångspunkt när man jämför moderaternas och centerns energipolitik. Vi väljer sparlinjen, den effektiva linjen, medan moderaterna sitter fast i en slösarlinje. Konsekvensen blir därmed att man måste satsa på kol. Men det behövs alltså inte, om vår linje följs. Vi behöver inte heller belasta våra barn, barnbarn eller barnbarnsbarn med avfall från kärnvärmeverk under oändlig tid. Centerns sparlinje är egentligen det enda realistiska framtidsalternativet, om man som centern har en helhetssyn på energi, miljö, sysselsättning och ekonomi. Sverige behöver att alla goda krafter samlas kring detta alternativ. Fru talman! En grundläggande målsättning i 1981 års energibeslut var att vi successivt skulle bygga upp ett energisystem baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta är otvivelaktigt en viktig och riktig målsättning. Centern försöker därför att i varje läge agera för att vi så snart som möjligt skall kunna nå det målet. Vi anser det nödvändigt att skogsbränsle får en gynnad ställning och att det också måste gälla de små företagen. Det missgynnande av småföretagen som utskottsmajoriteten ställer sig bakom kan vi inte acceptera. Vi menar också att delegering av besluten om stöd till väsentlig del kan göras till utvecklingfonderna och lantbruksnämnderna. Därmed minskas byråkratin, och besluten kan fattas med större verklighetsförankring. Ytterligare ett motiv för det 35-procentiga stöd till eldningsanläggningar för inhemska bränslen som centern föreslår är konkurrensen med skattefri el. I ett något längre perspektiv är det mycket viktigt att vi snabbt bygger upp en stabil marknad för inhemska bränslen. Vi får inte låta kortsiktiga kostnadsfördelar försena utbyggnaden i ett för framtiden riktigt energisystem. Kommuner och landsting har ett stort ansvar för uppbyggnaden av en marknad för inhemska bränslen. Jag noterade med intresse att energiministern ansåg att elanvändningen var viktig. Energiministern intygade också att regeringen verkligen arbetade med den frågan. Jag hoppas att just uttalandet om att el inte får konkurrera ut inhemska bränslen blir vägledande för det arbetet. Jag kommer med stort intresse att ta del av regeringens förslag i den frågan. Centern pläderar i alla lägen för effektivare energianvändning. Med detta motiv har vi under flera år drivit frågan om flexibla fjärrvärmesystem, anpassade till låga driftstemperaturer. Socialdemokraterna både vet och erkänner att vi har rätt, men vill ändå inte vara med om att vidta några åtgärder. Risken är stor att vi på grund av socialdemokraternas velighet förorsakar fjärrvärmeabonnenterna betydande merkostnader i framtiden. Det som med centerns politik hade blivit i en naturlig del i all utoch ombyggnad av fjärrvärme kan nu kvarstå som ett ganska komplicerat ändringsarbete. Detta kommer att minska fjärrvärmens konkurrenskraft och öka de motsättningar som alltid kommer att finnas mellan enskild uppvärmning och gemensamma lösningar. Vi beklagar djupt att socialdemokraterna mot bättre vetande här går emot centerns politik. Det har annars nästan hört till spelets regler att socialdemokraterna efter något år mer eller mindre har anpassat sig till centerns förnuftiga politik. Även om dessa socialdemokratiska långbänkar och detta fantastiska slalomåkande i energipolitiken har åstadkommit skada, kan vi konstatera att det efter hand blivit en hel del centerpolitik, och det har otvivelaktigt varit till gagn för svenska folket. Energiministern har mycket skickligt plockat poäng på sina kovändningar. Vi bjuder gärna på det, om resultatet blir en bättre energipolitik. Fru talman! Avslutningsvis några korta kommentarer till konkreta projekt. Vpk har yrkat på att Forsmark 3 och Oskarshamn 3 inte skall tas i bruk, men enligt riksdagsmajoritetens tolkning av folkomröstningsresultatet skall dessa kärnkraftsblock färdigställas och brukas till år 2010. Centerpartiet har upprepade gånger hävdat att denna tolkning är felaktig och att uttrycket ”högst — —- — 12 kärnkraftsreaktorer” mycket väl rymmer möjligheten att utbyggnaden begränsas till exempelvis tio kärnkraftsblock. Samtidigt har centerpartiet klart visat att betydande samhällsekonomiska vinster skulle ha gjorts om byggandet av Forsmark 3 och Oskarshamn 3 hade avbrutits omedelbart efter folkomröstningen och frigjorda resurser i stället hade använts för energihushållning och alternativ energi. Därtill skulle kärnkraftens avfallsproblem ha minskat och avvecklingen underlättats i motsvarande omfattning. Centerpartiet har förbundit sig att acceptera folkomröstningsresultatet och har konsekvent stått kvar vid detta löfte även när riksdagsmajoriteten, som vi anser, har missbrukat sin tolkningsrätt. Vi får därför i dag inskränka oss till att konstatera att majoritetens tolkning av folkomröstningsresultatet har blivit en belastning för samhällsekonomin och försvårar kärnkraftsavvecklingen. Jag noterade med stort intresse dels energiministerns markering att ”högst 3-4 miljoner ton kol” inte betyder att det behöver bli det, dels att 4-6 miljoner ton inte längre är ett heligt tal. Jag hoppas att det verkligen finns substans i uttolkningen att det är minsta möjliga kol vi skall ha och att det inte blir en likartad tolkning som när det gäller folkomröstningen. Gotlands kommun har uppvaktat utskottet angående ett vågenergiprojekt, och utskottet har anfört mycket positivt om vågenergiprojektet vid Gotland men inte velat att riksdagen skall föregripa berörda myndigheters behandling av ärendet genom ett direkt uttalande. Centern förutsätter dock att såväl regeringen som berörda myndigheter beaktar den stora betydelse som utskottet har tillmätt projektet och därmed behandlar stödfrågan så positivt som möjligt. Det är ingen tvekan om att det har skett en intressant utveckling i fråga om vågenergin, och där kan på sikt finnas avsevärda energimängder att hämta. Det är angeläget att vi så snart som möjligt skaffar oss god kunskap om förekomsten av inhemska energitillgångar. Centern anser därför att undersökningarna om möjliga inhemska gasfyndigheter, t.ex. i Siljansområdet, bör påskyndas. Det är viktigt att det framtida energibehovet kan täckas med på lång sikt så fördelaktiga energislag som möjligt. Gasen har framför allt miljöfördelar men är därtill speciellt lämplig i ett flertal industriprocesser. Regeringen bör uppdra åt företag med specialistkunskap rörande naturgas att i samarbete med statens vattenfallsverk skyndsamt vidta kompletterande undersökningar och utredningar. De merkostnader som därvid uppstår bör täckas, menar vi, inom oljeersättningsprogrammet. Centern föreslår också att riksdagen gör ett uttalande till regeringen av här angiven innebörd. Förslaget om att utnyttja det svenska spannmålsöverskottet för etanolproduktion är ett annat exempel på hur centern konstruktivt vill ta vara på våra egna resurser och därmed stärka ekonomin, öka sysselsättningen och framför allt förbättra miljön. Så två korta kommentarer till Per-Richard Molins anförande. Det finns stora möjligheter att leka med siffror: Avvecklingskostnader för kärnkraften 50 miljarder — andra utredningar talar om 3 miljarder! Med den politik som centern föreslår kommer vi successivt att bygga upp en energieffektivare produktionsapparat som ersätter kärnkraften. Det kommer alltså inte att innebära några nya kostsamma investeringar att avveckla kärnkraften. Om det uppstår en avvecklingskostnad eller inte beror helt och hållet på om vi väljer den energieffektiva linjen eller om vi fortsätter moderaternas slösande. Per-Richard Molins funderingar om elströmmens allena saliggörande egenskaper är riktiga inom vissa gränser. Men kommer vi in på kondenskraftsproducerad el innebär det en otrolig ökning av bränslekonsumtionen, och detta betyder att vi både utsätter vår miljö för onödiga belastningar och försämrar vår ekonomi. Vi måste hitta den rätta medelvägen. Centern redovisar den i sin politik. Fru talman! Det finns mycket mer som kunde och kanske borde sägas med anledning av näringsutskottets betänkande 1983/84:30, men jag har nu använt anmäld talartid och vill därför avsluta med att yrka bifall till samtliga reservationer där centerns representanter är med.

Fru talman! Jag har alltid kunnat notera att Ivar Franzén är mycket väl insatt i de frågor som har med energipolitik att göra; det är kanske inte så många som i detalj har trängt in i de frågorna som han. Men det finns ju alltid en viss risk med det här, och det är att man bygger upp en egen energipolitisk filosofi, som kanhända från början stämmer. Men när det kommer störningar utifrån, när man får ta emot en hel del nya tekniska rön och landvinningar, blir hela den här filosofiska apparaten påverkad. Ingenting stämmer riktigt längre. Då är alltid risken att Ivar Franzéns mottagare inte riktigt tar emot de här budskapen utan hellre arbetar för att hitta enbart fel och svagheter och inte de positiva delarna. Jag har en stark känsla av att verkligheten kan ligga där. Det gör kanske att en del av de argument som Ivar Franzén för fram till mig, Per-Richard Molén — alltså icke Per-Richard Molin — är litet grand av en önskedröm. Ivar Franzén hävdade att socialdemokrater och moderater är centralistiska partier. Vi kan vara överens om 50 96 av detta, nämligen att socialdemokraterna är ett centralistiskt parti. Men det är inte vi moderater. Vi om några talar om valfrihet, om att ge de enskilda individerna möjligheter att själva bestämma sina göranden och låtanden. Där är vi kanske mera överens med centern, som i både tid och otid understryker vikten av ett decentraliserat system. Centerns och Ivar Franzéns uppfattning på det energipolitiska området, tilltron till att ersätta nuvarande elproducerande anläggningar med biobränslen och annat, är inte realistisk. Detta om något leder till en stark centralstyrning av hela energipolitiken, och det tror jag är en väldigt farlig väg. Den moderata egoismen kommer fram när det gäller miljöfrågorna, säger Ivar Franzén. Om det är någonting vi verkligen känner för från moderat sida, så är det miljöfrågorna. De rapporter om försurning och mycket annat som har kommit på senare tid tyder sannerligen på att vi måste låta miljöåtgärderna påverka energipolitikens utformning.

Fru talman! Först vill jag be Per-Richard Molén om ursäkt för min felsägning — sådant kan tyvärr hända i en debatt. Per-Richard Molén hävdar att vårt alternativ inte är realistiskt. Det är alltid svårt att konkret beskriva någonting som inte så där direkt har uppmärksammats men som ändå har funnits i verkligheten under en lång tid. Jag valde här att peka på den enligt den socialdemokratiska regeringen mycket kraftfulla satsningen i energihushållningspropositionen när det gäller begränsning av vår energianvändning. Det visar sig att vi på mindre än tio år nästan halverat den energianvändning som vi skulle ha enligt prognoser. Det ligger alltså en dynamik, en ekonomi i att använda energi effektivare. Vad vi behöver tänka på gång efter annan är att energianvändningen i sig inte har något värde, utan det är resultatet av energianvändningen som är viktigt. Därför måste vi börja med att med tanke på de nyttigheter som vi vill åstadkomma — en varm lokal, en effektiv bil, osv. — studera vad det är för energi som vi behöver och sedan försöka producera denna energi med minsta möjliga förbrukning av ändliga energikällor. Det har jag tyvärr inte tid att utveckla närmare. Naturen slösar mycket stora mängder energi över oss. Det strålar in ca 10 000 gånger så mycket solenergi som vi behöver. Det är naturligtvis en tekniskt intressant uppgift att försöka ta vara på en del av denna solenergi på ett ekologiskt riktigt sätt och därmed helt frigöra oss från behovet av att plocka ut energi ur naturens skafferi. För varje sådant uttag, vare sig det gäller uran, olja eller kol, kommer att på sikt leda till störningar som vi har svårt att bemästra. Målsättningen måste vara att på sikt helt ha en energianvändning som faller in i naturens eget energikretslopp. Detta är som sagt en tekniskt intressant uppgift och kräver att vi utnyttjar framtidens möjligheter fullt ut. Det är, Per-Richard Molén, inget tvivel om att vi står på verklighetens grund långt mer än moderaterna. Jag hoppas att vi så småningom får chansen att övertyga hela svenska folket om detta. Detta är sanningen, och sanningen är någonting som hör framtiden till.
Fru talman! Det här låter mycket bra. Vi har ingenting emot besparingar. Det är ju i hög grad dessa som centern baserar sina framtidsförhoppningar på. Vi har själva i de borgerliga regeringar där vi medverkat ställt upp som mål betydande besparingar, uppemot 7 miljoner ton olja. Så där kan vi vara överens.

Fru talman! Det känns angeläget att peka på ett faktum: Moderaterna vill gärna försöka få centern in i ett fack av filosofiskt tänkande där det saknas konkreta åtgärder. Ändå tror jag alla måste erkänna att inget annat parti har lagt fram så många konkreta förslag när det gäller att verkligen nå målet för vår energipolitik. Vi har drivit frågan om att utnyttja det svenska spannmålsöverskottet till etanolproduktion. Det har en vittomfattande betydelse såväl för sysselsättning och ekonomi som för miljö. Framför allt ökar vi därmed möjligheten att övergå till blyfri bensin, och vi kan då undgå det farliga gift som bly är. Vi kan minska utsläppen av kväveoxider och därmed minska försurningen och skadeverkningarna på våra skogar. Vi vill konkret greppa en del av energifrågorna i Per-Richard Moléns egen hemtrakt — Norrland — genom ett energibolag. Genom att i större utsträckning ta till vara resurserna lokalt kan man få ut mera av dem, och därmed kan man snabbare nå målet. Vi menar att naturgasen har sin givna plats i det svenska energisystemet därför att den snabbt minskar vår användning av olja. Särskilt i industriprocesserna har naturgasen ett mycket stort värde — jag tror att det i första hand är där som vi behöver se till att den kommer till användning. Vi vill sänka skatten på naturgas till 50 96 jämfört med de 75 90 som regeringen föreslår. Detta är ett mycket konkret förslag. Det pågår en mycket intressant teknisk utveckling även på vindenergiområdet. Det handlar om enklare vindkraftverk som inte har några komplicerade växelsystem. De har en mindre skala än det vi har i Maglarp, men de kan få en väsentligt bättre produktionsekonomi. En sak förvånar mig mycket. Moderaterna har en övertro på att vi kan lösa de gigantiska problem som kärnkraften innebär. Men de tycks samtidigt inte ha någon tro alls på den intressanta teknik angående alternativ energi som är under utveckling. Det är betydligt enklare att utveckla vind-, vågoch solenergi än att slutligt lösa avfallsproblemen för kärnkraften. Vi menar att man bör satsa resurserna på rätt sätt. Man skall satsa dem för att värna om mänsklighetens framtid.

Fru talman! Den energipolitiska debatten i dag kommer säkert att ta sin tid. Det visar sig redan nu att företrädarna för de energipolitiska ytterligheterna har svårt att övertyga varandra om sina resp. programs förträfflighet. Folkpartiets energipolitik är inriktad på att skapa handlingsfrihet inför framtiden och ett anpassningsbart energisystem. Ensidigt beroende av enstaka energikällor skall undvikas. Energisystemet skall utformas så att det sammantaget ger så få miljöoch hälsorisker som möjligt. Konkret innebär detta en stark betoning av kravet på att minska oljeberoendet. Ytterligare satsning på att förbättra kärnkraftens säkerhet är också helt nödvändig. Folkpartiet har i sitt program slagit fast att en av de viktigaste energipolitiska uppgifterna är att på sikt få fram alternativa energikällor. Dessa skall kunna ersätta såväl kärnkraft som fossila bränslen. Därför betonar vi nödvändigheten av ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete. Energifrågorna diskuterades intensivt under större delen av 1970-talet. Folkomröstningen 1980 skapade nya förutsättningar för energipolitiken. Omröstningens klara utslag utgjorde grunden för en bred uppslutning kring en energipolitik som väl avspeglade folkpartiets program. Olika riksdagsbeslut har angivit ramarna för energipolitiken under 1980 talet. Kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. De fyra outbyggda Norrlandsälvarna samt vissa andra värdefulla älvsträckor skall av miljöoch rekreationsskäl undantas från vattenkraftsutbyggnad. I den dåvarande regeringens energiproposition 1980/81:90, Riktlinjer för energipolitiken, föreslogs ett program för oljeersättning som riksdagen antog. Tillsammans med de samtidigt beslutade åtgärderna för energihushållning skall en omfattande oljebesparing genomföras fram till år 1990. De hittills gjorda besparingsinsatserna i fråga om olja har visat sig vara imponerande. De fastställda målen har hittills uppfyllts med råge. Sverige satsar mycket på energiforskning. Räknat per invånare satsar Sverige mer än något annat land på forskning och utveckling av nya och förnybara energikällor. Speciellt markant är detta inom områden som solvärme, vindenergi och biomassa. Fru talman! Den s.k. Grafströmska utredningens betänkande, Energisamverkan, bör enligt vår mening inte föranleda några åtgärder. Den energihushållningslag som föreslås kommer att kraftigt öka byråkratin både inom företagen och inom statsförvaltningen utan att det står i rimlig proportion till de effekter som uppnås. Vi anser nämligen att de styrmedel som redan är beslutade, främst i samband med behandlingen av proposition 1980/81:90, är tillräckliga på det här området. Tyder utvecklingen på att de fastlagda målen inte kommer att nås är det i första hand dessa styrmedel som måste utnyttjas med större skärpa. När det gäller introduktionen av kol har det redan sagts en hel del under debatten här i dag. Vi vill återigen understryka det vi sagt tidigare, nämligen att utbyggnaden av koleldade anläggningar skall ske på ett planerat sätt, så att såväl energiförsörjningsintresset som hänsyn till miljön tillgodoses. Då det gäller miljön konstaterar jag att införandet av skärpta miljökrav för kolanvändning har försenats i två år genom att den proposition som av den dåvarande regeringen lades fram under riksdagsåret 1981/82 avslogs av riksdagens socialdemokrater och moderater. Det har mot den bakgrunden varit intressant att lyssna till vad den moderate talesmannen haft att säga när det gäller moderata samlingspartiets försök att bli ett parti som i första hand slår vakt om miljön. Det är då viktigt att påminna om vad samma parti intog för ställning när det gällde miljökraven i den proposition som lades fram under riksdagsåret 1981/82. Det här handlandet från socialdemokraternas och moderaternas sida har inneburit en allvarlig försening av införandet av hårdare reningskrav. Det är ändå tillfredsställande att förslag som uppfyller våra krav nu kommer att presenteras ganska snart av näringsutskottet och regeringen. Jag har därför ingen anledning att utveckla argumentationen på detta område mera här i dag. Vi får återkomma i samband med behandlingen av den s.k. kolpropositionen senare i vår. Under 1980-talet är målsättningen att 12 miljoner ton olja skall sparas eller ersättas med andra energislag. Detta mål kan och bör uppnås. Sjunkande internationella oljepriser utgör enligt vår uppfattning inget motiv för att ansträngningarna att minska det svenska oljeberoendet mattas. Investeringar för energibesparing och övergång till andra energislag skall vara ekonomiskt gynnsamma. Detta innebär inte att internationella prissänkningar inte kan tillåtas få genomslag på den svenska marknaden. Värmepumpen har nu lämnat utvecklingsoch demonstrationsskedet. Därför är det inte rimligt att statsmakterna i ytterligare ökad utsträckning i fortsättningen går in med stöd till finansieringen på det här området. Nu fastställda anslagsramar bör vara tillräckliga. Värmepumpar är det område där teknikutvecklingen visat sig kanske mest lovande. Fru talman! Riksdagen fattade 1977 beslut om riktlinjer för den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland. De fyra outbyggda huvudälvarna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven samt vissa andra värdefulla älvsträckor skall undantas från utbyggnad. Folkpartiet anser att detta beslut måste ligga fast. De motiv som var vägledande för 1977 års beslut gäller fortfarande. Som jag framhöll inledningsvis har Sverige ett mycket ambitiöst program för forskning och utveckling inom energiområdet. Vi anser emellertid att möjligheterna att forcera programmen bör undersökas på närmast tre områden. Det gäller vindkraft, värmepumpar och energiskog. Vi har redan gjort en hel del insatser på dessa områden, men det finns all anledning att på just dessa områden forcera programmen. De nu gällande och av statsmakterna fastställda riktlinjerna för energipolitiken avser tiden fram till omkring 1990. De beslöts av riksdagen så sent som 1981. De förslag som vi i dag behandlar ligger väl i linje med de mål som angavs i 1981 års beslut. Vi har från folkpartiets sida därför i de flesta stycken en uppfattning som väl kommer fram i betänkande 30 när det gäller energipolitiken. Det hela grundar sig på de beslut som vi själva har varit med om att utarbeta och fatta så sent som för två år sedan. På områden där vår uppfattning skiljer sig från regeringens har vi redovisat reservationer till betänkande 30. Jag vill nu kort kommentera de reservationer som folkpartiet står bakom. När det gäller reservation 6 anser vi, som jag redan varit inne på, att den Grafströmska utredningens förslag inte bör föranleda några åtgärder. I fråga om reservation 11 anser folkpartiet att bidrag bör utgå till alla slags värmepumpar oavsett teknisk lösning. Denna fråga hade vi uppe till debatt så sent som vid det senaste tillfället då energipolitiken diskuterades. Jag kan bara konstatera att regeringen i detta fall inte tycks ha tagit någon som helst hänsyn till de — enligt mitt sätt att se — övertygande och kraftfulla argument som har förts fram om att man på detta område borde tänka om. De begränsningar som nu gäller kan leda till att installation och användning av olika typer av värmepumpar inte kommer att förverkligas i önskvärd omfattning. Vi finner också skäl att understryka riskerna för att marknaden för värmepumpar snedvrids med nu gällande stöd. Samhällets stöd skall enligt vår uppfattning inriktas på att åstadkomma största möjliga energibesparing i förhållande till de totala investeringskostnaderna. Korrekta bedömningar i detta syfte kan endast göras om samhällsstödet är konkurrensneutralt. Regeringen bör därför snarast utarbeta ett förslag till bestämmelser för statsstöd till installation av värmepumpar som inte missgynnar sådana värmepumpar som arbetar enligt den s.k. frånluftsprincipen. Någon ytterligare medelstilldelning utöver den redan beslutade anser folkpartiet inte nu vara erforderlig för detta ändamål, utan det får ske inom ramen för de regler som gäller nu och de anslag som har avdelats. I reservation 5 framhåller vi att vi delar motionärernas uppfattning att det inte bör utgå något stöd till investeringar i terminaler för separering av industriråvara och bränsleråvara. Inrättande av terminaler måste enligt vår uppfattning bygga på frivillig medverkan av de enskilda skogsägarna och ske inom ramen för det nu fungerande leveranssystemet för skogsråvara. Stödet kan leda till att ett väl fungerande leveransoch transportsystem slås sönder. Med den låga lönsamhet som utmärker skogsbruket finns det inte utrymme för sådana, enligt vårt sätt att se, onödiga investeringar och förlängda transporter som en omfattande terminalhantering skulle innebära. Ett terminalsystem av den typ som här är i fråga torde vidare leda till en trögrörlig och administrativt tungrodd organisation med krav på väl utbyggda kontrollmöjligheter gentemot skogsproducenterna. Det är självklart att skattemedel inte skall användas till stödåtgärder som kan komma att ge oönskade styreffekter. Vi anser att riksdagen bör göra ett uttalande med här angiven innebörd. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 6, 11 och 45 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Om man ser tillbaks ungefär tio år, dvs. över den tid då vi har haft en något så när aktiv energidebatt i Sverige, finner man att det verkligen har hänt mycket. Det har ju konstaterats här tidigare av energiministern och även av andra talare. Om vit.ex. ser på hur det var år 1974, då den debatt om kärnkraften och energipolitiken i stort som så småningom ledde fram till 1975 års beslut hade kommit i gång, kan vi finna väldiga skillnader i förhållande till den debatt som förs i dag. Det är roligt för mig och mitt parti att konstatera att ”rättningen” har skett åt vårt håll. De stora optimistiska svängarna — vad gäller kärnkraft och tillväxtfilosofi, liksom i form av mycket föraktfulla omdömen om alla slags alternativ, om hushållning och sparande — som då kom till uttryck från de partier och andra grupper i det svenska samhället som ville ha en utbyggnad av kärnkraften, ser man inte mycket av i dag. Det finns, som Birgitta Dahl sade här tidigare, en större enighet än förr, och den enighet som vunnits har inneburit att man närmat sig oss som är motståndare mot kärnkraften. Det är roligt att konstatera detta, och det är viktigt att understryka att den debatten alltså har närmat sig vår ståndpunkt. De synpunkter som vi förde fram 1974 och även fört fram långt senare har ofta — ända fram till alldeles nyligen — varit ganska så bespottade. Nu är det som sagt annorlunda. Det har i dag talats en del om 1981 års energipolitiska beslut, som ligger bakom den nuvarande inriktningen av energipolitiken. Det fanns visserligen vissa avvikande meningar när beslutet fattades, men det gick ändå igenom i relativt stor enighet. Jag vill säga litet grand om detta beslut och om hur det har genomförts. I det avseendet finns det nämligen anledning till kritik, även om det, som jag sade, har skett en del som är bra. Det gällde ju att minska oljeberoendet. Vi vet alla att detta i slutet på 1970-talet var uppe i 70 96 av den totala energitillförseln. Nu är oljeberoendet nere i ca 50 96, och det är bra att denna minskning har skett. Vi har emellertid från vpk:s sida sedan ett par år tillbaka börjat att föra fram synpunkten att man kanske skall ta det litet lugnare när det gäller att avveckla oljan. Vi har en väl fungerande oljeekonomi i Sverige, med en väl uppbyggd struktur, och olja kommer att under vår generations och förmodligen även under nästa generations livstid fortfarande att spela en mycket stor och viktig rolli all energipolitik, såväl i vårt land som i andra länder. Alla föredragningar som vi fått i näringsutskottet från olika intressenter och från dem som är verksamma inom oljeområdet har enstämmigt pekat i den riktningen. Oljan kommer att finnas kvar som en viktig energikälla under överskådlig tid. Vi har därför sagt att vi tycker att det är oklokt att alltför snabbt driva ned oljans andel i den svenska energitillförseln. När det gäller att fortsätta att minska oljeanvändningen har det ofta framförts ett ekonomiskt argument. Oljepriset har ökat så kolossalt att även om den svenska oljeimporten har minskat har ändå en stor del av våra importkostnader gått till oljan — 30 miljarder har nämnts av energiministern här i dag. Detta kan man jämföra med exempelvis kärnkraften. Därvid gäller fortfarande — vilket jag kanske skall återkomma till så småningom -— att vi inte alls vet vad den kommer att kosta när alla faktorer tas med i beräkningen. Vi har nu inte i vår motion vid detta tillfälle tagit upp något särskilt yrkande när det gäller oljan. Vi har skrivningar om det, och vi kommer att fullfölja dessa tankegångar därför att vi anser dem vara viktiga. Det har också utöver ekonomin talats om miljöfaror när det gäller oljan. Man säger att oljan är så nedsmutsande och medför så stor miljöpåverkan. Men det är lika lätt att komma till rätta med de problemen när det gäller olja som när det gäller kol. Om man ersätter oljan med kol har man alla dess problem — avfallshantering och annat — och ännu större problem när det gäller kärnkraft. Då skulle vi föredra att man tar det litet lugnare med oljeersättningen. Vi återkommer till detta med kol så småningom. Jag tyckte att det var bra att energiministern här markerade att dessa 3 å 4 miljoner ton avser en maximisiffra och inte skall betraktas som ett mål. Det är precis vad vi också har sagt i vår motion. Jag vill också återkomma till det tredje importbränslet innan jag slutar mitt anförande. Det gäller naturgas, som vi från vår sida anser måste få mycket större uppmärksamhet och mycket större roll i den svenska energiförsörjningen. Detta om den första biten i 1981 års beslut — om oljereduceringen. Den andra stora och viktiga biten gällde ju kärnkraftsavvecklingen. Det finns i det sammanhanget anledning att vara mycket kritisk. Det hänvisas i regeringens olika uttalanden i denna proposition och i utskottsbetänkandet till energikommittén, EK 81. Den skulle ju lägga fram förslag, problem skulle lösas, osv. Nu har vi under hand fått veta att EK 81 egentligen inte kommer att lägga fram något avvecklingsförslag. Man kommer att ta fram en massa digra betänkanden som pekar mot nya utredningar, men man kommer alltså inte att lägga fram några avvecklingsförslag. EK 81 har egentligen inte fullföljt det uppdrag som man fick i utredningsdirektiven. Samtidigt pågår en väldig kampanj för att bryta upp den här biten av 1981 års beslut, dvs. att upphäva avvecklingsbeslutet, som bygger på folkomröstningsresultatet och det efterföljande riksdagsbeslutet. I den kampanjen går moderaterna i spetsen. De har nu verkligen kastat masken och visat sitt rätta ansikte, som det var opportunt att inte visa under de år då kärnkraftsdebatten pågick. Jag tycker att det var bra att energiministern påpekade att vi inte får ta miljöaspekter till intäkt för att tala för fortsatt användning av kärnkraft — eller t.o.m. för en utbyggnad av kärnkraft i form av kärnvärmereaktorer. Jag har sagt tidigare här från talarstolen — och jag vill gärna upprepa det för moderaterna — att det verkligen är dags att sluta med den kampanjen. Det är en falsk kampanj som ni för. Ni har inte tidigare varit särskilt intresserade av miljöproblematiken, som påvisades i den debatt som vi för någon vecka sedan hade när det gällde försurningen. Därför är det falskt att nu gå ut och tala om hur väldigt miljöintresserade ni är — bara för att det passar att köra fram detta med användningen av Secure och annan kärnkraft för att, som ni säger, rädda miljön. När ni diskuterar energi, så finns det inte för er någonting annat än vattenkraft, kärnkraft och kol. Det är det enda som moderaterna kan tänka sig när det gäller energin. I stort sett är allting annat av marginell betydelse. Det är ungefär som det var på 1970-talet, innan man hade uppnått litet större klokskap i dessa frågor. Att välja vindkraft eller något annat alternativ är mest bara ”snick-snack” enligt moderaterna. Den attityd som man intagit i denna fråga är alltså mycket dålig. Jag tror inte att — Per-Richard Molén gav uttryck för det här tidigare — det är en framtidspolitik som svenska folket kommer att sluta upp bakom, tvärtom. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Det är i varje fall intressant att konstatera att kopplingen miljökärnkraft redan en gång underkänts av svenska folket. Man kommer säkert att göra det även i fortsättningen. Så till någonting annat. 1981 års beslut gällde just en utveckling av de olika alternativen. På den punkten finns det anledning att vara kritisk. Från regeringens sida har man nämligen inte satsat tillräckligt mycket på detta område. I dagsläget håller man tillbaka olika alternativ till förmån för just kärnkraften, därför att elproduktionen i kärnkraftverken är mycket hög. Av den anledningen kan man inte släppa fram andra alternativ. Några partikamrater från vpk kommer senare i debatten att beröra dessa saker. Sammanfattningsvis kan jag säga att vi i vpk fortfarande — dock är vi lika kritiska som vi var 1981 — ställer oss bakom det aktuella beslutet. Vi förordar inte nu någon ny inriktning av energipolitiken, utöver vad vi tidigare förordat. Vi får avvakta nästa års stora energipolitiska beslut. Så några ord om kärnkraften. Det var mycket olyckligt att man föredrog en utbyggnad framför en avveckling. Linje 1 och linje 2 gick ju in för det senare alternativet. Vi får nu dras med detta problem, och vi kommer att få dras med det även i fortsättningen. Det kanske t.o.m. blir ännu värre, om de kampanjer som drivs från bl.a. moderat håll skulle få minsta framgång. Det har talats om den nya kärnsäkerhetslagen. Jag kan instämma i vad centerns talesman Ivar Franzén sagt i detta sammanhang. Det spelar nämligen ingen roll vilka lagar man stiftar, om den regering som skall tillämpa lagarna inte bryr sig om dem utan helt enkelt begår lagbrott. Det var ju vad som skedde när folkpartiregeringen en gång i tiden gav klartecken till laddning av reaktorerna 7, 8, 9 och 10. Det stred mot lagen. Då har mycket precisa lagbestämmelser t.ex. om en helt säker förvaring ingen betydelse. I det fallet kan man säga att villkorslagen spelat ut sin roll i och med den nya lagstiftningen. Inte heller den nya lagstiftningen kommer att fylla sin funktion, om man så att säga inte följer lagen. Från vår sida — och även från centerns sida — har vi i fråga om den aktuella utredningen framhållit att vi vill ha ytterligare detaljer införda i nämnda lag. Det gäller antalet reaktorer, tidpunkten för en avveckling och annat som på nytt skulle kunna ställa frågan på sin spets — huruvida man skall begå lagbrott t.ex. när det gäller att förlänga kärnkraftsepoken. Det har talats mycket om den billiga kärnkraften. Jag har åtskilliga gånger sagt, och jag upprepar det i dag, att ingen kan beräkna kostnaderna. Vi som sitter här i kammaren i dag kan inte göra det. Det kommer att dröja många många år — kanske får vi inte reda på det under vår livstid — innan vi vet vad kärnkraften verkligen kostar. Därför är det argumentet oanvändbart i det här sammanhanget. Att man sedan subventionerar driften nu är en annan sak. Man använder billig vattenkraft för att subventionera elkraften från kärnkraftverken. Det är någonting som kraftföretagen gör, med statliga Vattenfall i spetsen. Det andra stora problemet är naturligtvis avfallsfrågan, som jag redan varit inne på. Den frågan är ännu inte löst. När det gäller avfallsfrågan och upparbetningen föreligger nämligen risk för en koppling och en samverkan mellan kärnkraften å ena sidan och kärnvapnen å andra sidan. Den kopplingen är fullt klarlagd, och den erkänns numera av vetenskapsmän över hela världen. Inte heller det problemet kan man skjuta ifrån sig. I ett antal motionsyrkanden, vilka vi följt upp i reservationer, har vi vänt oss emot förhållandena när det gäller anslag för tillvaratagande av avfall etc. Jag skall inte i detalj gå in på dessa saker. Slutligen vill jag säga några ord om naturgasintroduktionen i Sverige. Vi anser inom vårt parti att naturgas är en framtida energikälla, och detta är ett intressant område, där det har hänt viktiga saker bara under de senaste tre fyra åren. Därför är det förvånande att partierna i övrigt är så kallsinniga inför att Sverige, i likhet med andra västeuropeiska stora industristater, skulle satsa på naturgasintroduktion i större skala. Vi behöver bygga ut sydgasprojektet till ett västgasprojekt. Det är bra om vi kan få in norsk gas norrifrån, och det är ännu bättre om vi via Finland kan koppla in oss på de stora sovjetiska gasfyndigheterna. Jag är övertygad om att detta kommer. Det är bara synd att vi nu kommer på efterkälken i den naturgasintroduktion som hela Västeuropa i övrigt satsar på. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till alla de reservationer i näringsutskottets betänkande där mitt namn förekommer.

Fru talman! Det är måhända symptomatiskt för situationen inom oppositionen att replikerna skiftas främst inte mellan företrädare för regering och opposition utan inom oppositionen och då närmast mellan moderaterna och centerpartiet. Detta har vi upplevt på ett mycket påtagligt sätt här i dag i replikskiftet mellan centerns Ivar Franzén och moderaternas Per-Richard Molén. Samtidigt noterar jag att även folkpartiets Hugo Bergdahl kommen terade replikskiftet mellan de två med att säga att vi nu hade hört de energipolitiska ytterligheterna tala och att de hade fortsatt svårt att komma överens. Jag tycker det är intressant att konstatera att sammanhållningen och kontinuiteten inom energipolitiken står numera socialdemokratin för. Sedan kan man konstatera ytterligare att Ivar Franzén blev riktigt ordentligt upphetsad i sina inlägg här i dag. Vi fick höra ord som svek, mord, begravning och mycket annat virvla genom luften. Men om man ändå skall försöka sig på en sammanfattande bedömning av diskussionerna i näringsutskottet om den allmänna energipolitiken kan man kanske konstatera att beträffande den övergripande energipolitiken, som vi tar upp i dag, är debatten här i riksdagen trots allt inte helt fräsch längre. Vi intar sedan länge våra invanda positioner partierna emellan — låt vara att röstläget varierar från tid till annan. Utskottsmajoriteten upprepar sina tidigare intagna ståndpunkter i vad gäller den allmänna inriktningen av energipolitiken, kärnkraftens avveckling, Secure, naturgas, värmepumpar, energisparande, soloch vindkraft osv. Oppositionen — och då i första hand moderaterna, centern och vpk — reserverar sig på nytt beträffande i stort sett samma punkter som förra gången vi hade dessa frågor uppe. I år innehåller det allmänna energipolitiska betänkandet 61 olika reservationer. En utomstående betraktare kan då mycket väl komma till slutsatsen att vad vi utför i debatten numera är en rituell energipolitisk dans med väl inövade turer, låt vara — med tanke på Ivar Franzén — att intensiteten bland dansarna växlar. En viktig orsak, fru talman, till detta är naturligtvis att folkomröstningen 1980 lade fast den grundläggande inriktningen av energipolitiken. På den basen har den socialdemokratiska regeringen tagit itu med frågorna och byggt vidare på dem. Dessutom kommer riksdagen senare under vårsessionen att få ta ställning till regeringsförslag avseende vattenkraftsutbyggnad, kol samt oljebranschens problem. Min förmodan är att det blir betänkanden inom energipolitiken som säkerligen kommer att kännas mer nya och angelägna att debattera än dem vi tar upp just i dag, som är gamla och ganska väl kända. Ingen kan egentligen ifrågasätta legitimiteten i den förda energipolitiken, även om vissa försök har gjorts i dag från talarstolen. Det beror på att energipolitiken i allt väsentligt har lagts fast genom den särskilda folkomröstningen. Det är litet svårt att gå emot vad folket i en särskild omröstning har gett klart uttryck för. Det gör naturligtvis att avvikande meningar i de centrala delarna av energipolitiken, som folkomröstningen handlade om, politiskt sett numera framstår som skäligen ointressanta, eftersom de inte har någon riktig politisk, demokratisk tyngd bakom sig. Jag konstaterar också att vi dessutom numera har en energiminister som med bestämdhet och konsekvens är inriktad på att föra en energipolitik som lägger en fast grund för kärnkraftsavvecklingen, vilken var den centrala frågan i folkomröstningen. Jag tror att jag vågar påstå att statsrådet Birgitta Dahl på denna punkt åtnjuter en hög grad av förtroende också bland politiska motståndare, detta trots att det på många håll inom den tidigare linje 3 är vanligt att man odlar ett slags myt om att folkomröstningens resultat kommer att förrådas. Jag tror att den nuvarande energiministern och den politik som regeringen för är en garanti för att så icke kommer att ske. Fru talman! Med 61 reservationer knutna till betänkandet och, i förhållande till detta antal, en knappt utmätt taletid är det oundvikligt att utskottets skrivningar i vad gäller många av oppositionens reservationer måste få tala för sig själva utan ytterligare kommentarer från min sida här i talarstolen. Låt mig dock trots allt gå in på några av de många reservationer som oppositionen i alla upptänkliga partikombinationer har lämnat till detta betänkande. Just de olika kombinationerna av partikonstellationer är ganska intressanta och belyser hur splittrad oppositionen fortfarande är i energipolitiken. Här existerar förvisso inga samlade alternativ till den förda politiken. Om man översiktligt skall säga några ord om vad betänkandet står för, kan man konstatera att vi behandlar en ganska avsevärd summa pengar. Det är fråga om anslag på 4,1 miljarder kronor, och det visar omfattningen av de satsningar som sker på energipolitikens område. Vi har behandlat 17 anslagspunkter, och vi har på alla punkter utom en tillstyrkt regeringens förslag. Den punkt som inte har tillstyrkts gäller anslagen till statens elektriska inspektion. Vi tycker att regeringen där har tagit till för snålt. Vi vill ha en uppräkning med drygt 1 milj.kr. Det är i och för sig ingen överväldigande summa i detta sammanhang, men det är alltså en uppräkning utöver vad regeringen har föreslagit. Därmed tillstyrker också utskottet enhälligt en motion från vpk. När det gäller inriktningen av energipolitiken avstyrker utskottet ändringsförslag från centern och moderaterna. Det var de ytterligheter i energipolitiken som folkpartiets Hugo Bergdahl talade om. Vi menar att 1981 års energipolitiska beslut, på basis av folkomröstningsresultatet, ligger fast. Därutöver arbetas det nu i utredningar och inom regeringskansliet på ett energipolitiskt beslut, som skall ta sikte på vad som skall hända med energipolitiken efter 1990. Det är alltså för tidigt att diskutera omläggningar på denna punkt. Energipolitiken fungerar väl fram till 1990. Det vi skall ta upp är en utbyggnad av energipolitiken efter 1990 — och förhoppningen är att riksdagen skall kunna fatta beslut vid denna tid nästa år. Det betyder att vi är ute i god tid och har god framförhållning. Vi i utskottsmajoriteten noterar med tillfredsställelse den planläggning som pågår inom regeringskansliet. Sedan har vi i utskottet ägnat en viss tid åt riksdagens beslutsunderlag när det gäller energifrågorna. Det är stora pengar som satsas. Vi är inne och styr på många områden, även om styrningen — tvärtemot vad Per-Richard Molén hävdar — på de flesta punkter sker med hjälp av marknadskrafterna. Hur som helst är det angeläget att riksdagen har ett fullödigt beslutsunderlag.

Här har utskottet uppfattningen att det är lämpligt att göra vissa förbättringar. Vi är övertygade om att regeringen till nästa gång frågan skall behandlas kommer att ta fram ett bättre underlag än den hittills kunnat göra. Med detta släpper utskottet de frågorna. Vi anser inte att man behöver gå fram med ett särskilt yrkande till regeringen, utan vi förstår att arbetet pågår inom regeringskansliet. En annan fråga som ägnats en viss tid i näringsutskottet har varit diskussionerna om kärnvärmereaktorer av typen Secure. Där har Nic Grönvall, på basis av sitt juridiska kunnande, haft en del synpunkter på vilka beslut riksdagen har fattat eller inte fattat. Det är för mig onödigt att gå in på en juridisk diskussion på denna punkt. Jag kan bara å utskottsmajoritetens vägnar konstatera att det inte är aktuellt att vi i Sverige skaffar oss dessa kärnvärmereaktorer. Detta uttalar jag på grundval av de klara meningsyttringar som kom fram under folkomröstningen och som sedan följdes upp i ett särskilt riksdagsbeslut — låt vara kanske inte i de juridiska former som advokaten Nic Grönvall anser nödvändiga. Men praktiskt politiskt tror jag att riksdagen mycket väl vet att det har sagts ett bestämt nej när det gäller Secure-reaktorer. Vi avvisar alltså de fyra moderata motioner som vill aktualisera den frågan. I övrigt, fru talman, skall jag inte gå in mer direkt på de olika reservationerna — de är många — utan vill säga några ord med anledning av de inlägg som har gjorts från talarstolen i dag. Per-Richard Molén pläderade med en viss kraft för att beslutet om kärnkraftsavvecklingen skulle rivas upp. Det är ingen nyhet. Vi vet sedan flera år tillbaka att moderaterna vill riva upp folkomröstningsresultatet på den här punkten. Men jag tror inte att moderaterna har något gehör hos svenska folket för den uppfattningen. Jag vill också fråga Per-Richard Molén hur ni tänker gå till väga för att riva upp beslutet om kärnkraftsavvecklingen. Skall ni gå fram smygvägen eller skall ni aktualisera frågan via någon motion? Skall ni ordna en ny folkomröstning, eller hur är det hela tänkt? Ni talar hela tiden i de termerna, men ni kommer på något sätt aldrig från ord till handling. Det skulle vara intressant att av Per-Richard Molén få belyst hur moderaterna, kanske i samverkan med de övriga borgerliga partierna — jag vet inte hur han har tänkt sig — skall få till stånd ett upprivande av kärnkraftsbeslutet. Skall ni åstadkomma en sådan förändring av politiken är det väl ganska klart att en ny folkomröstning måste anordnas. Sedan tror jag inte att man kan säga att den svenska industrin — som Molén påstår — lider brist på elenergi. Vi har f. n. ganska gott om elenergi, och vi kommer att ha det ett antal år framöver. Jag tror inte heller att det finns något belägg för påståendena att det skulle råda någon osäkerhet ute i företagen när det gäller att satsa på olika investeringar på grund av att energin icke skulle räcka till. Sedan kan man alltid diskutera vilken typ av anläggningar och vilken typ av industri vi skall satsa på här i Sverige. Men för alla de praktiska ändamål som industrin vill satsa på kommer det att finnas elenergi nu och framöver. Sedan övergår jag till att bemöta centerns företrädare, Ivar Franzén. Han konstaterade i sitt något engagerade inlägg här i dag att skiljelinjen i energipolitiken går mellan centralisering och decentralisering. Han utnämnde därefter raskt socialdemokraterna och moderaterna till de centralistiska partierna. Centern var då det decentralistiska partiet. Var han vill placera folkpartiet och vpk förstod jag inte då. Men vi kan konstatera, Ivar Franzén, att ni har 27 reservationer tillsammans med vpk. Ni brukar ju beskriva vpk i termer av centralism, planhushållning, byråkrati och mycket, mycket annat som är betydligt värre än vad jag nu har uttalat. Om ni nu i sådan oerhörd utsträckning är ense med vpk om energipolitiken som de 27 gemensamma reservationerna faktiskt visar måste ni ju kunna betecknas med samma termer. Man måste nog ändå konstatera att centern i energipolitiken i särskild utsträckning står för regleringar, byråkrati och detaljstyrning. Jag tror det är ett ovedersägligt faktum. Man kan inte med sådana svepande formuleringar som Franzén här har gjort göra sig fri från anknytningen till det regleringssamhälle ni vill skapa på energiområdet. Ivar Franzén har i övrigt sagt att de två sista kärnkraftverken var onödiga. De innebar samhällsekonomiska förluster, och de innebar ett övergrepp när det gäller den rätta tolkningen av folkomröstningsresultatet. Det har vi diskuterat förut. Jag kan bara upprepa den syn som jag har på de frågorna och som jag också har redovisat tidigare. Både O3 och F3 innebar sannerligen välkomna samhällsekonomiska vinster för Sverige, även om de blev ganska dyra. Inte minst kan vi konstatera att de byggdes under en tid då vi i betydande utsträckning hade lediga byggresurser. Många av de resurserna hade inte utnyttjats om inte dessa stora byggen kommit till stånd. Mycket av det som så att säga siffermässigt belastar dessa kärnkraftverk innebär ändå ingen belastning i samhällsekonomisk mening. Jag kan vidare konstatera att mycket kol och olja kommer att kunna sparas genom att vi utnyttjar energin från dessa kärnkraftverk. Min förvissning är att dessa två kärnkraftverk i hög grad kommer att vara till fördel för det svenska samhället. Vi behöver den elenergin för att kunna få en positiv och snabb ekonomisk utveckling framöver. Jag behöver inte speciellt kommentera Hugo Bergdahls inlägg. Han uppehöll sig i rätt stor utsträckning vid frågan varför det inte gavs statsanslag till en viss typ av värmepumpar. Låg mig bara konstatera att den typen av värmepumpar enligt alla experters bedömning redan är lönsamma. Eftersom vi nu måste vara försiktiga med statens pengar, är det bättre att använda sådana anslag till områden där de bättre behövs. Det är alltså bakgrunden, Hugo Bergdahl, till att vi på denna punkt icke har kunnat tillmötesgå folkpartiets önskemål. Oswald Söderqvist konstaterar att mycket har hänt på tio år inom energipolitiken, och jag är den förste att erkänna det. Jag tror inte det enbart förhåller sig så att alla övriga partier har gått vpk:s väg i den här frågan. Även vpk har nog gjort vissa anpassningsrörelser till andra partiers inställning. Självfallet har också socialdemokratin tagit intryck av den debatt och de synpunkter som har förts fram från andra partier, liksom vi har tagit intryck av de många meningsyttringar utanför partierna som har kommit under den här långa, intensiva och engagerande debatten om energipolitiken och kärnkraften. Jag betraktar det inte som en nackdel att vi har tagit intryck av andra. Tvärtom, det är ju så demokratin skall fungera. Med den förda energipolitiken, som bär socialdemokratins signum, och på basis av folkomröstningsresultatet tror jag att vi har fått en mycket bra inriktning av energipolitiken, även om inte alla är nöjda med den. Helt klart är dock att vi socialdemokrater inte har uppträtt som några stenstoder och från början sagt att vi har haft rätt i allting och inte ändrat oss. Vi har tagit intryck av andra, det skall inte döljas. Självfallet skall det också fungera så i en demokrati. Det var intressant att lyssna till Oswald Söderqvists utläggningar om vpk:s delvis nya syn på oljepolitiken. Jag skall inte gå in i polemik på denna punkt, men jag noterar med intresse att vpk, som tidigare var en mycket engagerad motståndare till att använda olja som energikälla, nu vill byta fot. Man vill ta det litet lugnare med oljeavvecklingen och säger att branschens problem måste klaras ut. Man vill hellre satsa på oljan än på kolet. Det är en intressant debatt som jag tror att vi får tillfälle att föra litet längre fram, nämligen när 1981 års energikommitté har avlämnat sitt betänkande. Det är ju på basis av det betänkandet som 1990-talets energipolitik skall beslutas. I det sammanhanget kommer självfallet oljepolitiken upp till debatt. Till slut, fru talman, framförde Oswald Söderqvist också några synpunkter på kärnkraftsavvecklingen. Han har tolkat förhandsmeddelanden från 1981 års energikommitté så, att kommittén inte skulle lägga fram några avvecklingsförslag, vilket ju var dess uppgift. Men när kommittén, som jag själv ingår i, lägger fram sitt betänkande, då skall Oswald Söderqvist finna att strategin är klart utformad när det gäller att leva upp till resultatet av folkomröstningen och fullfölja riksdagens beslut om kärnkraftsavvecklingen. Att vi inte kan skriva exakt i detalj med 20 års framförhållning är en sak, men det kommer icke att behöva råda något tvivel om inriktningen av EK 81:s betänkande. Självklart har inte kommittén ändrat uppfattning när det gäller kärnkraftsavvecklingen, och vi kommer att föreslå de åtgärder, utredningsmässigt och på annat sätt, som vi anser vara mest ägnade att fullfölja det beslut som riksdagen redan har fattat. Jag ser att jag har överskridit min tid. Jag ber om ursäkt för det, fru talman, men det var så mycket som kom upp i debatten att jag har tvingats ta några minuter extra i anspråk. Jag vill sluta mitt inlägg med att yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 30 om energipolitiken och vill också yrka avslag på samtliga 61 reservationer.

Fru talman! Det förvånar mig att Lennart Pettersson är så litet insatt i hur de olika alternativen i samband med folkomröstningen var utformade. Jag vill erinra om att samtliga alternativ innefattade en avveckling.

Med det är ju mycket av den argumentation som Lennart Pettersson förde mer eller mindre borta. Det skulle vara intressant att också få höra Lennart Pettersson anföra några synpunkter när det gäller miljön, som inte i något avseende berördes i hans filosofiska funderingar kring energipolitiken. Regionalpolitiken är ett annat område som han inte heller berörde men som är av kolossalt stor vikt för utformningen av den framtida energiförsörjningen.

Fru talman! Lennart Pettersson poängterade att debatten förs inom oppositionen. Det kanske inte är så underligt, eftersom socialdemokraterna hukar sig och tydligen inte vill ta debatt. Men jag noterar med tacksamhet att de både då och då anpassar sig till våra förnuftiga förslag. Därmed kan på vissa punkter skiljaktigheterna minska. Lennart Pettersson betecknar debatten som en rituell dans. Det bevisar en omedvetenhet om vilket viktigt vägval vi står inför. Vad debatten borde handla om i dag och vad som är otroligt viktigt är att vi verkligen tar ställning till om vi skall följa linjen spara eller linjen slösa, enkelt uttryckt. Centern står där på linjen spara i dess mest positiva bemärkelse — inte spara på välfärden men väl spara på den energi vi behöver för att nå den. Ytterligheter i energipolitiken, säger Lennart Pettersson. Ytterligheten består i att centern vill snabbare nå de grundläggande mål som riksdagen har varit överens om. Det gör att vi försöker att snabbt passera vissa anhalter som socialdemokraterna är fixerade vid. Vi ser till de långsiktiga resultaten, medan socialdemokraterna accepterar målsättningen men inte gör särskilt mycket för att nå de långsiktiga målen. Man måste ifrågasätta om inte moderaterna delvis har en annan målsättning än den som vi var överens om i riksdagen 1981 med sin fixering vid kol och kärnkraft. Det är sant att vi har en hel del reservationer ihop med vpk. Jag vill heller inte motsäga att vpk i någon mån kan ha centralistiska tankar och vara för regleringar, men det är ju därför vi skiljer oss på en rad punkter. Det är på de punkter där de står ensamma vi har egna reservationer. Det är inte så i varje sakfråga att vpk:s centralistiska tendenser ligger bakom, men det finns alltså en rad sakfrågor där vi har samma inställning, och det skäms vi inte för. Det är saken i politiken som avgör och inte partibeteckningen. Lennart Pettersson säger rent allmänt att Forsmark 3 och Oskarhamn 3 är ekonomiskt lönsamma. Det är de inte. Det har det varit en debatt om, och det är lätt att bevisa. Resurserna kunde inte ha använts till någonting annat, säger Lennart Pettersson vidare, och det är ett ytterligare bevis för den fixering han har vid just kärnkraften. De 20 miljarder som kunde ha frigjorts, om vi hade ändrat beslutet direkt efter folkomröstningen, kunde ha gett mycket mer sysselsättning och mycket positivare resultat i annan verksamhet än i att bygga de två sista kärnkraftsreaktorerna.

Fru talman! Antalet reservationer vid det här betänkandet är drygt 60, och det skulle möjligen kunna föranleda tanken att vi är djupt oeniga när det gäller energipolitiken. Så är nu ingalunda fallet, och det har även påtalats från annat håll. Jag vill påstå att det finns en mycket stor samstämmighet när det gäller energipolitiken i vårt land. Lennart Pettersson lovprisar den nuvarande energiministern för att vara kraftfull och menar att det skulle vara hon som ligger bakom den här stora samstämmigheten i fråga om energipolitiken. Men att vi ändock har en så stor samstämmighet på den punkten beror huvudsakligen på att den nuvarande regeringen med energiministern i spetsen på ett mycket fint sätt har följt upp de beslut som togs under 1981 och 1982. Och det var inte en socialdemokratisk regering, Lennart Pettersson, som då lade fram förslagen och drev igenom besluten, utan det var en icke-socialistisk regering. Jag vill göra detta konstaterande därför att Lennart Pettersson på något sätt vill göra gällande att det är den nuvarande regeringen som har styrt utvecklingen på det här området i sådana banor att det har varit möjligt att nå denna samstämmighet. Jag blev litet överraskad över Lennart Petterssons inlägg, eftersom han helt glömde bort att säga någonting om miljöaspekterna i anslutning till energipolitiken. Det är ganska förvånande att en socialdemokratisk talare glömmer just den viktiga biten när vi diskuterar energifrågorna. Jag vill än en gång påminna om att det var socialdemokrater och moderater som så sent som 1981 avslog ett folkpartiförslag om att man skulle skärpa reningskraven för de koleldade anläggningarna. Jag konstaterar i dag att här pågår en utveckling. Regeringen kommer under våren att lägga fram ett förslag som, i varje fall vid första påseendet, i stort sett överensstämmer med de krav och normer som vi förde fram och som socialdemokrater och moderater hjälpte till att bryta ned i riksdagen för drygt ett år sedan.

Fru talman! Lennart Pettersson säger att debatten inte är så fräsch, att det är en rituell dans osv. Att debatten inte är så fräsch och att det inte finns så stora motsättningar beror helt enkelt på att kärnkraftspartierna med socialdemokraterna i spetsen mycket kraftigt har bytt ståndpunkt i denna stora, viktiga fråga som vi har kämpat med det senaste decenniet. Detta erkänns också av Lennart Pettersson, och det tycker jag är bra. Detta konstaterade jag redan i mitt första anförande. Jag vill inte alls påstå att vi har drivit fram den här utvecklingen. Vi har varit en liten del av en stor rörelse i Sverige som har drivit motståndet mot kärnkraft och annat. Vi ändrade oss också i början av 1970-talet på grund av att man då fick nya insikter och kunskaper som man inte hade tidigare. Det som är sorgligt när det gäller socialdemokraterna är att de ändrade sig så sent. Om socialdemokraterna hade ändrat sig och intagit den ståndpunkt de nu har på ett tidigare stadium, då hade vi haft ett mycket bättre utgångsläge. — Detta Det har talats en del om centralism när det gäller vpk och centern. I fråga om detta är det bara att konstatera att moderaterna nu visar sitt rätta ansikte, och jag hoppas verkligen att Lennart Pettersson och övriga socialdemokrater inser vilka människor det är de umgås med när de går ihop med moderaterna i t.ex. energifrågorna. Det är på samma sätt med moderaterna när det gäller energifrågorna som det är när det gäller alla andra frågor där de har ställt upp, nämligen att de inte ställer upp av omsorg om folkflertalet eller av omsorg om de stora löntagargrupperna och andra i samhället, utan de ställer upp i sin egenskap av storföretagens och storfinansens språkrör. Det är förvånande att socialdemokratin så ofta, inte minst när det gäller energifrågorna, har funnit det lämpligt att gå i par med moderaterna. Det är bra om ni ändrar er på den punkten också. Lennart Pettersson säger att oljan utgör en intressant problematik, och det stämmer. Jag vill inte gå med på att vi skulle ha bytt fot i fråga om detta. Vi har liksom alla andra varit fullt på det klara med att vi måste pressa ned oljeberoendet. Men vi har aldrig sagt att vi skall avskaffa oljan i den svenska energiförsörjningen helt och hållet. Men när skall vi börja tänka efter? Och framför allt, varför skall vi introducera kärnkraft och koli stället för olja? Det är detta som är det viktiga i dagsläget, och det är ett mycket intressant problem, som jag hoppas att vi skall återkomma till. Beträffande avvecklingen m.m. har det talas om Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Jag vill bara påpeka att vi är det enda parti som har ett krav på och en reservation om att dessa inte skall laddas. Det är fullt klart att en kostnad för detta kommer att hänga kvar. Dessa kraftverk kommer att bli oerhört dyra, och den elström de producerar kommer att kosta oerhört mycket när det gäller avfallshantering osv. Vi är emot detta. Det vettigaste vore att inte ladda dem. Att ingen annan ställer upp på detta är synd. Beträffande EK 81 kan jag bara hänvisa till ordföranden i denna utredning som har gått ut och sagt att man inte kommer att lägga fram någon avvecklingsplan. Men jag är glad om det blir som Lennart Pettersson säger, att man kommer att lägga fram en avvecklingsplan.

Fru talman! Först till Oswald Söderqvist: När det gäller EK 81 kommer vi att lägga fram alla de förslag som behöver läggas fram för att vi skall fullfölja kärnkraftsavvecklingen enligt folkomröstningen och riksdagens beslut. Det är ett klart besked till Oswald Söderqvist. Beträffande ståndpunktsbyte och liknande tror jag att vi alla har omprövat en hel del av det vi tidigare stod för. Från det att linje 2 formulerades har det på den socialdemokratiska sidan förts en klar och entydig politik när det gäller de åtaganden som gjordes inför folkomröstningen av det socialdemokratiska partiet. När det gäller vad alternativen kunde åstadkomma på kort sikt, och i en del fall även på längre sikt, har det förekommit vida svängar från de andra partierna. I fråga om detta har också vpk och centern fått göra en del modifieringar, även om de inte alltid erkänner det ute i den offentliga debatten. Vi går inte ihop med i första hand moderaterna när det gäller energipolitiken, utan är det något parti som ligger nära oss i dessa frågor så är det folkpartiet — detta på basis av den gemensamma ståndpunkten som formulerades i linje 2 inför folkomröstningen. Per-Richard Molén har inte svarat på frågan om hur moderaterna har tänkt sig att riva upp kärnkraftsavvecklingsbeslutet. Kommer ni att föra fram motioner i riksdagen? Kommer ni då att begära en ny folkomröstning? Det skulle vara intressant att få ett besked på den punkten. Jag har inte speciellt tagit upp miljöfrågan, eftersom jag visste att den skulle beröras av statsrådet Birgitta Dahl i hennes inlägg, och det finns därför inte någon anledning för mig att ytterligare understryka vad hon sade. Låt mig bara säga att vi självfallet måste ha en energipolitik som förespråkar en utomordentlig försiktighet när det gäller nedsmutning och liknande. Den debatt om krav på kolrening och annat som skall hållas i kammaren om några veckor kommer att visa detta. När det gäller kolsatsningarna förespråkade Fälldinregeringen en kolintroduktion på 6-8 miljoner ton. Detta har vi minskat till maximalt 34 miljoner ton. Det tror jag är en stor och viktig miljöpolitisk insats, med tanke på att försurningen går fram som den gör. Jag hinner inte säga så mycket mer. Jag kan på vissa punkter instämma i Hugo Bergdahls anförande. Bortsett från det som vi debatterat i dag har vi en grundläggande samstämmighet när det gäller energipolitiken — kanske inte så mycket på grund av att partierna har gått ifrån sina ståndpunkter utan på grund av att folkomröstningen har gett stadga åt inriktningen av energipolitiken. Den socialdemokratiska regeringen har klätt folkomröstningsresultatet i praktisk politik.

Fru talman! Jag hoppas att jag kan tolka Lennart Petterssons uttalande när det gäller EK 81 så att han ställer sig som garant för att det inte bara blir en mängd förslag till utredningar utan också en del konkreta planer på avveckling när EK 81 så småningom lägger fram sitt förslag. Lennart Pettersson har nu liksom tidigare påpekat att det var Fälldinregeringen som lade fram förslaget när det gäller energibalansen, men inte om 6-8, utan väl om 4-6 miljoner ton kol. Detta är riktigt. Det är också riktigt att centern tidigare har pekat på möjligheterna till minskad kolanvändning. Vi noterar med glädje att socialdemokraterna nu också är med på den linjen. Vad som något oroar mig i den här debatten är att vi så litet uppehåller oss vid de verkligt viktiga vägvalen. Jag skulle vilja citera vad ordföranden i Forskningsrådsnämndens kommitté för framtidsstudier, professor Olof Eriksson, har sagt: ”Det förefaller därför vara dags för ett nytt axiom som skulle kunna låta så här: Ekonomisk tillväxt förutsätter allt effektivare energianvändning och stadigt minskad tillförsel av energi. Till en sådan omformulering finns åtminstone två skäl. Ett är det nyss berörda koldioxidproblemet. Långsiktig tillväxt i vår ekonomi förutsätter en uppgång i världsekonomin. Den kan kväva sig själv i ett moln av koldioxid om den baseras på en väldig uppgång också i energiförbrukningen. När efterfrågan på energi stiger tvingas vi ta allt dyrare källor och produktionsmetoder i bruk. Till skillnad från andra massproducerande nyttigheter blir därför energin dyrare ju mera av den vi omsätter. För olja och gas är det redan fallet. För kol kommer effekten så småningom om vi alls kan fortsätta med kol. I det svenska systemet gäller det också i hög grad för el. Ju lägre den framtida efterfrågan blir desto lägre kan priset hållas. En industrivänlig elpolitik är därför en politik för effektiv användning och låg förbrukning. Den utbyggnadsglada kraftindustrin håller däremot på att locka oss i en högprisfälla med sin fixering vid ökad elanvändning som både driver upp priserna på el och hämmar utveckling av ny energiteknik.” Jag tycker att professor Olof Eriksson på ett mycket bra sätt har fångat in den problematik som verkligen är dagsaktuell. Vi politiker måste ta denna problematik på allvar och sluta diskutera enbart en ensidig produktionspolitik. Det gäller att nu med kraft ta itu med användarsidan. Det är där vi kan skapa sysselsättning, förbättra vår ekonomi och skydda vår miljö. Jag hoppas att även de övriga partierna så småningom ansluter sig till dessa verklighetsnära handlingslinjer.
Fru talman! Om Lennart Pettersson nu stiger upp här och säger att EK 1 kommer att lägga fram en plan för avvecklingen av kärnkraften, tror jag naturligtvis på det. Det skall bli intressant att se vad den planen kommer att omfatta. Men man blir litet orolig när ordföranden, och andra ledamöter, i EK 81 går ut och säger att det egentligen inte är en avvecklingsplan som kommittén sysslar med. Det var därför som jag tog upp denna fråga. Nu har vi fått besked, och det skall som sagt bli intressant att se det verkliga resultatet av kommitténs arbete. Jag har, på tal om omprövningar, redan tidigare framhållit att det är bra att vi nu har fått en vändning mot en lösning av energifrågorna som ligger i linje med vad vi och andra kärnkraftsmotståndare har pläderat för i tio års tid, och det är inget att skämmas för att man ändrar åsikt när det kommer fakta in i bilden. Det var vad vi i vpk gjorde på ett tidigare stadium. Det är bara synd att socialdemokratin så sent tog till sig dessa nya fakta. Om socialdemokraterna hade kommit till insikt och ändrat sig i ett tidigare skede, hade vi haft ett mycket bättre utgångsläge än vi i dag har i svensk energipolitik. Socialdemokraternas samröre med moderaterna var — oavsett om Lennart Pettersson vill kännas vid det eller inte — ganska omfattande i slutet på 1970-talet. Det var en riktig förbrödring mellan moderater och socialdemokrater i den gamla kammaren vid Sergels torg. Vi skall kanske försöka glömma det, för den förbrödringen var ganska beklämmande att skåda, åtminstone för dem som såg den från vänsterkanten. Det är som sagt bra att det nu har blivit en ändring. Jag vill säga ett par ord till om de två sista reaktorerna, eftersom det är vårt krav som har ventilerats här. Vi har aldrig godkänt att man skulle tolka folkomröstningen så, att alla tolv reaktorerna skulle laddas. Vi sade högst tolv. Det kan vara tio, som vi har i dag. Det kunde också ha varit åtta eller sex. Den tolkningen står vi för. Vi kan då naturligtvis inte godta att den tolkning skall gälla som görs av en riksdagsmajoritet som vid tidpunkten för folkomröstningen hade en annan uppfattning. Därför anser vi fortfarande att det allra bästa när det gäller kärnkraften vore att de två sista reaktorerna inte laddades. Vi har en chans — ännu. Det skulle spara mycket pengar och ge oss betydligt mindre bekymmer i framtiden med avfallshantering och annat.
Fru talman! Ivar Franzén och Oswald Söderqvist diskuterar vilka förslag som EK 81 kan komma fram till när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Ni kan vara övertygade om att de förslag som EK 81 lägger fram är de förslag som vi anser vara bäst ägnade strävan att fullfölja kärnkraftsavvecklingen. Det är inte säkert, Ivar Franzén och Oswald Söderqvist, att detaljförslag på olika punkter utformade långt i förväg är det bästa sättet att komma fram till kärnkraftsavvecklingen. Därför ber jag er att inte ha några förutfattade meningar när det gäller förslagens form. Helt klart är att EK 81 är inriktad på att fullfölja de direktiv som kommittén har i detta avseende, nämligen att föra frågan om kärnkraftsavvecklingen framåt på basis av folkomröstningens resultat. När det gäller energitillgången i vårt land och diskussionen om huruvida 'O3 och F3 behövs sade Ivar Franzén att skiljelinjen går mellan spara och slösa. Jag vill från socialdemokratins sida säga att vi icke står för ett minimum av energitillförsel, utan för en energitillförsel som är tillräcklig för att framöver garantera svenska folket en hygglig ekonomisk och social välfärd och full sysselsättning. Det tror vi är energipolitikens huvuduppgift, och vår energipolitik går ut på att garantera det tillskott av energi som behövs för detta ändamål.

Fru talman! Det blir inte alldeles enkelt att nu hålla ett meningsfullt anförande efter de många replikväxlingarna. Jag vill inledningsvis uppehålla mig vid ett uttalande av Ivar Franzén som jag tycker det är värt att ta fasta på, även om han och jag inte så ofta har samma uppfattning i dessa frågor. Det är Ivar Franzéns sätt att skildra ett energipolitiskt ställningstagande inom ramen för ett större perspektiv, nämligen inom ramen för vägval för samhället eller, som man kanske också kan säga, inom ramen för den ekonomiska politik som bedrivs i samhället. Det är en riktig ståndpunkt som Ivar Franzén här ger uttryck för. Energipolitiken är en del av det grundläggande politiska arbetet i samhället och måste naturligtvis anpassas till den ekonomiska politik som väljs. När Sveriges folk skall pröva vilket politiskt alternativ som det kan ställa sig bakom, börjar människorna naturligtvis sin prövning med frågan hur det ekonomiskt skall se ut i vårt samhälle. Mot denna bakgrund vågar jag uttala att jag är övertygad om att Sveriges folk vill ha en fortsatt ekonomisk utveckling som gör att det svenska välfärdssamhället kan bestå. Jag är också övertygad om att det svenska folket stödjer en politik som ger oss tillbaka vår status och industriella ställning i internationella sammanhang. Vi har förlorat den under de senaste åren. Jag vågar påstå att energipolitiken — eller rättare sagt bristen på en fast energipolitik — är en del av förklaringen till den förlusten. Därför tycker jag att Ivar Franzén har rätt när han säger att det här gäller att litet grand diskutera frågan om spara eller slösa. Det viktiga är att man då är medveten om att spara betyder inskränkningar i välfärdssystemet och förluster av tillgångar som Sveriges folk sätter högt och inte vill förlora. Mot bakgrund av tanken att energipolitiken är en del av den ekonomiska politiken skulle man kunna formulera en del grundteser. Dessa teser delar — och det vill jag gärna säga — jag och moderata samlingspartiet med industrin. Men det är inte något föraktligt med det. Oswald Söderqvist bidrog verkligen till den rituella dansen när han inte kunde avhålla sig från några danssteg av typisk vpk-natur utan började tala om att moderaterna och storföretagen är detsamma. Det är inte så, och det vet alla. Vi driver här en politik som syftar till en utveckling för det svenska samhället. En energipolitik som faller inom ramen för den ekonomiska politik som vi vill föra skulle kunna sägas innebära att vi skall säkerställa en riklig tillgång på energi. Genom att det finns en sådan kan industrin känna trygghet — dess behov av energi tillfredsställs. Energin måste också vara pålitlig och därför i stor utsträckning inhemsk. Vi måste ta mycket stora miljöhänsyn och göra en noggrann avvägning mellan miljöhänsynen och hänsynen till levnadsstandarden. Energin måste också vara billig. En riklig tillgång till billig och miljöriktig energi är den främsta konkurrensfördel svensk industri kan få. Det har här i dag sagts en del om socialdemokratisk energipolitik och om betydelsen av folkomröstningen. Jag, och jag förutsätter moderaterna i stort, menar att folkomröstningens resultat måste ses med utgångspunkt i de förutsättningar som gällde då folkomröstningen genomfördes. Jag kommer tillbaka till det när jag strax skall diskutera Securefrågan. Folkomröstningen genomfördes av tre grupperingar, som envar fick formulera den fråga som lades fram för väljarna. Det var alltså inte riksdagen som formulerade frågorna, utan det var organisationerna. Detta ledde till — det vet vi alla — att dessa frågor fick innehåll av partitaktisk natur. Man valde att skriva om ämnen som inte berörde den fråga folkomröstningen gällde — allmänpolitiska frågeställningar fördes in i sammanhanget. Folkomröstningen skall också förstås med hänsyn till den utveckling som har skett därefter. Vi vet att Sverige har undergått en ekonomisk kris — världen gör det, och vi är en del av världen. Krisen har drabbat Sverige hårt. Vi vet att teknik utvecklas varje dag, varje år. Den stannar aldrig. Beslut skall fattas i denna riksdag på grundval av den teknik och det kunnande som gäller då beslutet fattas. Det är med dessa element i bakgrunden som vi vill tolka och förstå folkomröstningen och också avläsa vårt ansvar och våra skyldigheter gentemot Sveriges folk som en följd av folkomröstningen. Låt mig nu gå över till att diskutera Securefrågan, som har apostroferats här och gjort mig närmast herostratiskt berömd i denna kammare i dag. Mitt yrke har naturligtvis inte ett smack med den frågan att göra. Det är bara realiteterna som avgör vad som gäller. Och realiteterna är att denna riksdag aldrig har antagit något uttalande som inneburit någon typ av förbud mot Secure. Jag är mycket glad över att det i utskottsbetänkandet på s. 53 står en mening med den innebörden att man äntligen har låtit täckelset falla i denna fråga: ”Något särskilt uttalande i detta ämne har emellertid riksdagen inte gjort.” Den meningen står i betänkandet efter det att utskottet har redovisat vad som förevarit i riksdagen i Securefrågan. Vi kan alltså konstatera att riksdagen avslagit förbudsmotioner och att riksdagen aldrig gjort ett eget uttalande i Securefrågan. I enlighet med svensk rättstradition innebär detta givetvis att det då inte finns något förbud och att de som har intresse av att pröva att investera i en Secureanläggning är fria att göra så. De har varit det hela tiden, men politiker av olika ursprung har funnit det opportunt att framställa den här saken så att den skulle förstås som om det vore ett förbud. Nu vet vi att det inte är det, och det är väl. Jag villi detta sammanhang och särskilt då av hänsyn till vad det kan betyda något granska vad energiministern sagt i den här saken i en debatt med mig här i kammaren och även vid ett tidigare tillfälle. Jag vill uppehålla mig vid två citat i betänkandet så att vi har samma källa att utgå ifrån. Först vill jag återge ett citat som finns på s. 25 i betänkandet: ”—-- folkomröstningen omfattade också Securereaktorn. Frågan diskuterades före folkomröstningen, och vi gav från Linje 2 klara besked om att vårt förslag innebar att det icke skulle vara aktuellt med Secure i Sverige!” Citatet fortsätter, men av tidsskäl skall jag avbryta det där. Under beredningen av detta ärende i näringsutskottet gjorde kanslipersonalen stora ansträngningar att finna belägg för att Secure hade varit föremål för debatt, upplysning till väljarna, att väljarna givits tillfälle att ta ståndpunkt för eller emot även i den frågan. Det visade sig att det finns inget sådant material i folkomröstningsmaterialet. Det finns inget bevis för att väljarna i Sverige verkligen gavs tillfälle att ta ståndpunkt i den här frågan. Det är beklagligt att den fixering, den blockering som vi moderater har talat om som en följd av folkomröstningen, har lett till att det har fått dröja fyra år, innan vi äntligen har kunnat klä av det här spöket. På s. 28 i betänkandet citeras inte utan anförs i indirekt citat: ”I denna anförde statsrådet Birgitta Dahl att någon kärnvärmereaktor inte ingår i den utbyggnad av fjärrvärmesystemen som förestår med anledning av det investeringsprogram som regeringen och riksdagen har fattat beslut om.” Här är det ju på det sättet att Secure följer, med hänsyn till vad jag nu har sagt, den lag som gäller i Sverige, nämligen lagen om kärnteknisk verksamhet. Prövning skall ske efter den lagen och efter 136a § i byggnadslagen. Något regeringseller riksdagsbeslut som påverkar frågans handläggning skall inte fattas. Energiministerns framställning på den punkten är, som jag uppfattar det, vilseledande. Fru talman! Jag har anmält mig för en taletid av 10 minuter och har 30 sekunder kvar. Jag har mer att säga än vad som ryms inom 30 sekunder och avböjer därför att fortsätta.

Men oavsett de juridiska finesserna är det helt klart var riksdagen står i själva sakfrågan och — föreställer jag mig — var en klar majoritet av det svenska folket står i den här frågan. Jag skulle vilja råda Nic Grönvall att icke dra alltför stora växlar på denna lilla lucka i utskottets tidigare behandling av frågan. Vi kan inte rimligen lagstifta om förbud på alla upptänkliga punkter som kan vara aktuella i en diskussion.
Fru talman! Vi kan konstatera att Nic Grönvall och jag är helt överens om sambandet mellan ekonomi och energi. Det är då rätt fantastiskt att Nic Grönvall fortsätter med att framställa sparandet som någonting ont, när moderaterna i den ekonomiska politiken i alla sammanhang framhåller sparandet som något nödvändigt. O. K. — det kan innebära en viss uppoffring i kort perspektiv, men det är nödvändigt för att säkra den långsiktiga välfärden. Men nu får vi höra av Nic Grönvall att sparande betyder inskränkningar. Jag säger nej — sjufalt nej. Precis som tidigare när jag citerade professor Olof Eriksson vill jag nu framhålla att sparandet är ett avgörande moment i strävandena att bevara välfärden och framför allt för att skydda vår miljö. Det kan vara intressant att diskutera exakta formuleringar och exakt effekt av riksdagsbeslut. Jag tror emellertid att det trots allt är mycket viktigare att vi försöker analysera om det finns ett behov av, plats för och rimlig ekonomi i att ta i anspråk Secure. Jag har funderat över detta, och det är klart att kalkyler aldrig är oantastliga, men tack vare att bl.a. värmepumpstekniken har gått så bra som centern förutsåg och tack vare att vi ändå kommit en bit på väg när det gäller nyttjande av alternativ energi, finns det i dag varken praktiskt eller ekonomiskt utrymme för Secure i det svenska energisystemet. Det skulle komma att bli en felinvestering precis på samma sätt som de två sista kärnreaktorerna har blivit en felinvestering. Som jag sagt tidigare råder det inget tvivel om att de verkliga kostnaderna för dem har blivit mångdubbelt större än de beräknade. Vi har i dag bara lösa kalkyler på Secure, men allt talar för att resultatet blir detsamma. Jag har ändå gjort mina bedömningar på grundval av de uppgifter som jag har fått från kärnkraftsindustrin. Låt oss lämna den här juridiska debatten och konstatera att svenska folket har uppfattat folkomröstningen som ett nej till Secure. Det finns i dag varken ekonomiska eller praktiska skäl för att ta Secure i bruk. Den kommer att innebära ytterligare låsningar till kärnkraften, eftersom vi genom Secure tar bort det värmeunderlag som i samband med kärnkraftsavvecklingen kan vara bra att ha för en kompletterande produktion av elström. Kort och gott: Secure är en död teknik. Ju förr vi använder våra resurser på en bättre utveckling, desto bättre blir vi rustade för att bygga en bättre framtid.
Fru talman! Det var roligt att lyssna på Nic Grönvall när han steg upp här och på något sätt lät påskina att han så att säga skulle vara en av de första som tagit upp det här med politiska och ekonomiska experter i fråga om energipolitiken. Han menade att man liksom glömt bort detta i tidigare debatter och att de som hållit på med dessa frågor inte riktigt fått in energipolitiken i sammanhanget. Vi som har varit med de här tio åren vet ju att vad det i huvudsak handlat om är just en energipolitik som skulle vara vettig från ekonomiska och sociala synpunkter, inte bara en fråga om säkerhet. Speciellt på den socialistiska sidan har vi ständigt framhållit det viktiga sambandet mellan energi, arbetstillfällen och sysselsättning. Det har varit vår huvudpunkt i debatter. Sedan sade Nic Grönvall att Sverige nu halkat efter. Vi har ”tappat luft” i vår industripolitik. Ändå har vi satt i gång fyra stora kärnreaktorer. Dessa skulle ju rädda sysselsättningen. Detta var en av de stora poängerna, framför allt för moderaterna i linje 1 och kanske lika mycket för socialdemokraterna och folkpartisterna i linje 2. Varför har inte detta oerhörda tillskott av elenergi fått bort arbetslösheten i Sverige? Varför har vi större arbetslöshet i dag än vi hade innan vi ens hade startat några kärnkraftverk? Förklara detta för mig — först då kan vi börja diskutera ekonomiska aspekter på energipolitiken. Nic Grönvall sade vidare att jag tog rituella steg när jag anklagade moderaterna för att stå på samma linje som storfinansen och storföretagen. Så är ju inte fallet, påstod Nic Grönvall. Det konstiga är bara att det ju aldrig kommit till uttryck i debatter, varken i den här energipolitiska debatten eller i andra frågor, från moderat håll i den här kammaren eller i andra sammanhang. Ni ställer ju alltid upp, i er praktiska politik, i era verbala utsvävningar, i era uttalanden, i allt vad ni gör och säger, för storfinansen, storföretagen och de bäst ställda i Sverige — i energipolitiken som i alla andra frågor. Det är helt fel, som Nic Grönvall gör, att gå upp här och säga att ni inte gör detta. Det är precis vad ni gör.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt att jag skulle hamna i en debatt om Secure. I och för sig tycker jag inte att det är otrevligt, men den debatten har ju förts tidigare här. Jag ville ta upp Secure som ett exempel på vad jag tycker är en blockering i energipolitiken som har varit starkt negativ för samhället. När vi nu ändå hamnat där, måste jag ta fasta på Lennart Petterssons uttalande att näringsutskottets skrivning inte har någon egentlig betydelse. Det må vara hur som helst med detta, för det är inte riksdagen som skall pröva den saken, det är Sveriges folk som skall tillämpa Sveriges lag. Det är framför allt kommunerna som har ansvaret för värmeförsörjningen i landet. Kommunerna har att tillämpa de lagar som finns. Vad jag framhållit är bara att jag är övertygad om att det finns kommuner som är intresserade av en annan teknik än exempelvis kolanläggningar för värmeproduktion. Låt mig nämna några siffror för att visa vad jag menar. En Securereaktor, som visserligen bara är teoretiskt beräknad men som ändå är synnerligen väl studerad tekniskt, om 200 MW kapacitet ger inga utsläpp alls. En motsvarande kolanläggning ger, Ivar Franzén, ungefär 400 000 ton koldioxider om året. Det gäller de koldioxider som den framstående professorn talade om. Den ger 2 000-6 000 ton svaveloxider, 2 000 ton kväveoxider och omkring 10 ton tungmetaller. Jag tror att det är tal som Sveriges folk skräms av och som gör att Sveriges folk kan tänkas på det kommunala och lokala planet sätta i gång att utöva påverkan på sina politiker för att de skall göra ansträngningar — nu när dörren uppenbarligen är öppen — att söka få en Secureanläggning. Nå, avfallet då, säger Oswald Söderqvist, som är en stor kämpe mot kärnkraftsavfallet. Vi skall nog lära oss behandla den här avfallsfrågan just så avspänt som vi behandlar annan industriell avfallsproblematik. Det är egentligen inte fråga om annat än dignitetsskillnader. En Securereaktor ger 0,5 m? högaktivt och ca 5 m? lågoch medelaktivt avfall om året. En kolanläggning ger ungefär 20 000 ton aska och avfall, och den nödvändiggör transporter över våra vägar av 140 000 ton kol. Jag tror fortfarande att dessa siffror är mycket övertygande för dem som skall pröva frågan. Låt mig till sist säga att vi år 1983 tydligen importerade omkring 5 000 ton kol i Sverige. Om vi når de 3 000 ton för energiförbrukning som vi talat om, skulle jag vilja påstå att Sveriges territorium måste tåla 10 000 ton svavelutsläpp över landet varje år. Det är inte ett alternativ som vi moderater ställer upp för.

Fru talman! Nic Grönvall sade i sitt förra anförande att bristen på energipolitik var en av grundorsakerna till den ekonomiska krisen. Det är då rätt märkligt att kunna konstatera att den typ av energipolitik som bedrevs i början av 1970-talet, när grunden lades till de ekonomiska problemen, är just den energipolitik som moderaterna i dag förespråkar — de stora produktionsaktörerna bestämmer. Det är det moderaterna vill. Detta är en återgång till den energipolitik som byggde upp krisen i början av 1970-talet. Nic Grönvall gör sedan ett annat konststycke. Han kan inte släppa tanken på kol. Han kan inte tänka tanken att den miljövänligaste energin är den vi inte använder. Jag har gång efter annan tidigare i debatten i dag visat hur vi genom effektivare energianvändning kan minska vårt energibehov utan att minska välfärden — tvärtom kan den förbättras. Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att fram till år 2000 minska energianvändningen ifrån de 140 TWh vi 1981-1982 förbrukade för uppvärmning av bostäder och lokaler till ca 50 TWh. Det är många Secureanläggningar och många kolvärmeverk som blir överflödiga genom den effektiviseringen. Det är inte en debatt om kärnkraft eller kol vi för, Nic Grönvall. Det är fråga om huruvida vi skall ta vara på framtidens möjligheter, den tekniska utveckling som vi är rätt duktiga på. Skall vi inte nyttja den när vi väljer vägen att spara och hushålla för att trygga miljö och välfärd? Centern är långt mera än moderaterna emot en omfattande kolanvändning. Vi är mera än moderaterna medvetna om koldioxidproblemet. Vi väljer ett energisnålt samhälle, men vi väljer samtidigt ett samhälle där vi skapar ekonomisk utveckling. Jag tog inledningsvis i mitt anförande i dag upp vad vi tidigare har presterat. Från 1975 till 1983 har vi förändrat vår energianvändning från prognosens ca 540 TWh till dagens ca 350 TWh. En av de grundläggande orsakerna till att Sverige trots allt nu har en ärlig chans att ta sig ur krisen är att man — kanske delvis omedvetet — har följt en centerlinje, i medvetande om att det är effektivitet som krävs för att vi skall få de knappa resurserna att räcka till allas vår välfärd.
Herr talman! Nic Grönvall gör mig något förvånad. Det har ju talats om omprövningar här i dag, om att en viss tillnyktring har skett och om att det har skett en viss förändring i riktning mot en mer samstämmig syn på stora och viktiga frågor när det gäller energipolitiken. Det var mycket länge sedan jag hörde någon i den svenska energidebatten — allra minst här i riksdagen — stiga upp och tala om kärnkraftens avfallsproblem som bara en fråga om dignitet. Det skulle inte vara någonting specifikt med kärnkraftens avfall, utan detta skulle egentligen kunna jämföras med avfallet från vilka andra verksamheter som helst: koleldning, industriellt avfall av annan typ osv. Detta är en uppfattning som vi var vana att höra i debatten i början av den tioårsperiod som jag nämnde tidigare. Men efter 1980 har ingen, inte heller moderaterna, i något sammanhang förnekat att kärnkraftens avfall är specifikt och att det inte är en fråga om dignitet, att det inte gäller en kvantitet som kan jämföras med vilka andra kvantiteter som helst. På den punkten tror jag säkert att Nic Grönvall får ändra uppfattning, om han vill föra tillbaka debatten till 1974, då man ofta hörde att det inte var några problem. Detta är någonting som vi har lämnat bakom oss för ganska länge sedan, och jag trodde aldrig att jag skulle få höra det upprepas, i varje fall inte i en riksdagsdebatt och av en företrädare för något av de svenska partierna. Jag skall inte säga så mycket om Secure, men jag vill instämma med Ivar Franzén. Jag har också sagt detta tidigare. När moderaterna talar om energipolitik, gäller det bara kärnkraft, vattenkraft eller kol. Ni har ingenting annat framför ögonen. Ni har inte kommit till den omprövning som andra kombattanter i denna debatt har gjort, som har insett att det finns möjligheter, just med hjälp av den moderna tekniken, att utveckla tillväxt, välfärd och ett bra samhälle utan att ta till de allra värsta energikällorna. Det gör mig verkligen fundersam när jag hör detta återfall i en argumentation som jag trodde att vi för länge sedan hade lagt bakom oss.
Herr talman!

Jag vidhåller alltså min ståndpunkt. Skulle det sedan visa sig att jag därvid ställer mig vid sidan av vad som har varit normalt och vanligt, tar jag konsekvenserna av det, Oswald Söderqvist. När det gäller mitt påstående att vi har lidit brist på energipolitik, kan väl ingen förneka detta. Vi väntar nu alla på en ny startpunkt, EK 81. Låt mig avsluta den här debattrundan med en förmodan, att EK 81 genom sin genomgång av samhällets realiteter, bl.a. inom ramen för den ekonomiska verkligheten, kommer att visa att vi behöver en startpunkt för en ny energidebatt med helt annorlunda innehåll än den beklagliga folkomröstningen.

Herr talman! Jag skall i detta anförande uppehålla mig vid en liten del i det digra betänkandet nr 30 från näringsutskottet. Men även om det är en liten del av betänkandet som berörs är det en mycket viktig principiell fråga. Det handlar om utskottets behandling av motion 1983/84:1026, som tar upp frågan om polisens kostnader för skyddet av våra kärnkraftverk. Denna fråga behandlas också i reservation nr 22. Våra kärnkraftverk är mycket speciella anläggningar, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Det finns inga andra anläggningar som kan jämföras med kärnkraftverken när det gäller effekter av haverier eller åverkan. Exempelvis en terroristaktion mot ett kärnkraftverk kan få förödande konsekvenser med bl.a. stora radioaktiva utsläpp som följd. Detta innebär att speciella åtgärder måste vidtas från samhällets sida för att skydda dessa anläggningar. Till stor del är det en uppgift som åvilar polisen. fr.o.m. budgetåret 1981/82 utbildar rikspolisstyrelsen personal i de polisdistrikt inom vilka kärnkraftverken är belägna. fr.o.m. samma budgetår tillförs också dessa polisdistrikt särskild materiel, som sambandsutrustning, bilar, insatssläpvagnar med utrustning, kroppsskyddsutrustning m.m. Denna materiel förvaras i polisdistrikten för att kunna tas fram vid ett eventuellt haveri eller brottsligt angrepp mot ett kärnkraftverk. Utrustningen byggs upp successivt, och kostnaderna för den beräknas av rikspolisstyrelsen uppgå till 5,1 milj.kr. Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag i mars 1982 lämnat förslag till en decentraliserad organisation av de polisiära resurser som skall kunna användas vid särskilt allvarliga händelser vid kärnkraftverken. Förslaget medför ökningar av personal och utrustning i Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt, kostnadsberäknade till 6,4 milj.kr. Till detta kommer reseoch utbildningskostnader. I förra årets budgetproposition framhöll dåvarande justitieministern att det skulle vara värdefullt med en sådan organisation som rikspolisstyrelsen redovisat, men han gjorde bedömningen att det med hänsyn till kostnaderna inte var möjligt att genomföra denna organisation. Vi kan alltså konstatera att vi på grund av det statsfinansiella läget inte har råd att hålla oss med det skydd för våra kärnkraftverk som både rikspolisstyrelsen och justitieministern betraktar som önskvärt. Genom ett principbeslut om polisens uppgifter, utbildning och organisation som riksdagen fattade år 1980 tog riksdagen ställning till förmån för tanken på avgiftsbeläggning av viss polisbevakning. I propositionen anfördes härom: ”Vid en systematisk undersökning kan man utan tvivel finna åtskilliga exempel på arbetsuppgifter, där det kan sättas i fråga om inte polisen bör få ta ut ekonomisk ersättning för sin medverkan på samma sätt som i dag sker inom tillämpningsområdet för kungörelsen om ersättning till statsverket vid anlitande av polismän för polisbevakning på enskild bekostnad. Avgiftsbeläggningen får emellertid inte innebära att ersättning fordras för det skydd till liv och egendom som var och en har rätt att kräva av polisen. Den bör självfallet inte heller utformas på ett sådant sätt att den medför negativa effekter för allmänhetens benägenhet att vidta brottsförebyggande åtgärder. En förutsättning för att avgift skall tas ut synes böra vara att det är fråga om uppgifter som i praktiken har en utpräglad karaktär av särskild service åt enskilda personer eller företag och som förekommer i en viss, ganska regelbunden omfattning.” Enligt mitt och centerpartiets synsätt bör just skyddet av våra kärnkraftverk mycket väl täckas in under detta riksdagsbeslut. Herr talman! Det är ett oavvisligt krav att skyddet och säkerheten kring våra kärnkraftverk görs så effektiva som möjligt. Det är dessutom orimligt att samhället via skattemedel skall bekosta de extrema säkerhetsåtgärder som måste vidtas för detta skydd. Kostnaderna för dessa åtgärder bör alltså betalas av kärnkraftverkens ägare. Avgifter för den organisation som redan genomförts bör därför tas ut för både materiel och personalkostnader. Dessutom bör den av rikspolisstyrelsen föreslagna nya organisationen genomföras, och också den finansieras via avgifter. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation nr 22 i näringsutskottets betänkande nr 30.